Herr talman! Jag är inte så säker på att Chatrine Pålsson har rätt i det hon säger i sin slutkläm. Om Chatrine Pålsson precis som jag anser att det är fel att diskriminera människor undrar jag varför Chatrine Pålsson inte kan tänka sig att ge de homosexuella -- som i och för sig är en minoritet, men en viktig minoritet -- samma rättighter som vi som är majoritet har. Det är för mig ett sätt att diskriminera människor. Chatrine Pålsson undrar också när jag ansett att kds-företrädare har hetsat mot homosexuella. Jag kan ta exemplet när Chatrine Pålsson själv var i Bollnäs i höstas, och då jag deltog i och lyssnade på debatten. Jag tyckte att Chatrine Pålsson och andra företrädare för det kristdemokratiska partiet på många områden i hög grad hetsade många människor som var där. Det resulterade också, och det vill jag ha sagt i denna kammare, att lokala kds-företrädare hoppade av sitt parti, därför att de inte ställde upp på den linje som kom fram i den debatten.

Herr talman! Ärade ledamöter! Jag vill börja med att bemöta Lennart Fridén som tyvärr inte är kvar här längre. Han sade tidigare under dagen att denna fråga inte är en generationsfråga. Jag skulle vilja säga att han har fruktansvärt fel. Vi skulle kunna titta på hur kammarens yngre ledamöter kommer att rösta. Jag tror att de yngre ledamöterna här, precis som de yngre människorna i samhället utanför, har en betydligt mer tolerant och vidsynt inställning till verkligheten. Vi är uppvuxna i ett samhälle där vi har blivit skolade i respekt för alla människors lika värde. Det är därför som jag i denna fråga kan instämma i så gott som vartenda ord Fredrik Reinfeldt, Lotta Edholm, Karin Pilsäter och Ulrica Messing har sagt här i dag, vilket jag inte brukar kunna göra speciellt ofta. Vi har den gemensamma grundsynen om alla människors lika värde. Tyvärr är debattordningen här i kammaren sådan att alla vi som är litet yngre råkar hamna på slutet. Därför blir debatten litet snedvriden. Det diskuteras om lagen och förslaget kommer att ha en normativ effekt. Ja, det kommer de att ha. Det är någonting som vi skall vara glada och stolta över. Vi pekar ut att vi inte gör skillnad på olika sorters kärlek mellan två individer. Alla skall ha lika rätt att manifestera sin kärlek. Jag vill passa på att läsa högt ur en motion som kammaren har behandlat tidigare i år, och ganska positivt t.o.m. Den lyder så här i utvalda stycken: ''Familjen har inte bara praktiska och ekonomiska funktioner, vilka i sig inte är oviktiga, utan också betydelse för den mänskliga mognadsprocessen. I den lilla gemenskapen möter medlemmarna kärlek, omtanke, förståelse, tålamod och ansvar. Det är främst i familjegemenskapen som värdemönster, normer och vägledande etik kan överföras från generation till generation. En människas inre styrka har ofta ett samband med kvaliteten i närmiljön.'' Jag skulle kunna gå vidare i motionen och peka på yngre människors värderingar. ''Det nära familjelivet har hög prioritet bland ungdomarna, enligt de undersökningar som har gjorts. Familjen och de sociala relationerna har en högre rangordning bland kvinnor än män. 'Morgondagens värderingar' av Jegers/Lindgren bekräftar denna tes: ''Hem och familj har en oerhörd betydelse. Så gott som alla anser att det är bra att familjelivet betonas mer! Och i stort sett ingen säger emot. Det är något att ta fasta på.''' Då kan man fundera över vem det är som har skrivit denna motion. Det är ledamoten Ingvar Svensson från kds. Några av er har säkert läst Ingvar Svenssons debattartiklar på DN Debatt. De har citerats tidigare i debatten. Motionen slutar med familjestabiliteten. Slutklämmen är: ''Regeringen bör därför ges i uppdrag att ta fram ett långsiktigt program för familjestabilitet.'' Det gällde inte alla. Det gällde bara några. Det gällde bara vissa familjer. Det gällde bara de familjer där Ingvar Svensson tyckte att det var riktigt och rätt och inte dem som faktiskt älskar varandra och där det finns kärlek mellan två personer. Det är den andra frågan som vi kan diskutera här. Vad är äktenskapet? Vad är registrerat partnerskap? För de flesta människor är det antagligen ett uttryck för kärlek. När jag en gång skall gifta mig kommer jag att göra det av kärlek och inte på grund av att det är en ekonomisk eller juridisk fråga, vilket vissa debattörer tidigare i dag har hävdat. De hävdar det tydligen t.o.m. inför sin svärmor. Jag förstår nästan att svärmor blir litet upprörd. Det skulle jag också bli. Det här förslaget visar tolerans. Det gör faktiskt att människor får chansen att visa och manifestera sin kärlek. Det tycker jag inte Sveriges riksdag skall ha något emot. Åtskilliga talare har tidigare talat om den intolerans som vi alla har mött när den här frågan har diskuterats. Jag tror att vi alla har fått brev och telefonsamtal som faktiskt andas ganska mycket intolerans. Jag tycker att det handlar om att man som politisk företrädare är ansvarig för det man säger. Där vill jag ge Ulrica Messing stöd. Mitt parti m.fl. har kritiserat framför allt ett parti för att understödja flyktingfientliga strömningar i samhället genom generaliserande uttalanden. När man talar om hur homosexuella män beter sig sprider man exakt samma värderingar. Det är oerhört generaliserande. Man gör exakt samma sak som det parti som vi talade om tidigare har gjort mot flyktingar. I den här intoleransen finns det en tendens till att vilja gå emot det som är litet avvikande. Det kan vara de som är avvikande för att de har en annan hudfärg, de som är litet avvikande för att de har en annan sexuell läggning och de som är avvikande för att de har någon form av handikapp. Det är egentligen den grundläggande fråga som detta handlar om -- toleransen och viljan att undvika A människan som skall se likadan ut och inte avvika. Det är den sanna striden om den ultimativa kollektivismen kontra individualismen. Jag står gärna på individualismens och toleransens sida i den här frågan. Sedan har det förts en diskussion om att reservationen som vi skall rösta om handlar om att vi skall skjuta upp det hela. Man har gjort en bred reservation så att alla som är det minsta tveksamma skall kunna rösta för den. Denna agumentation är ganska ofta återkommande. Man säger att det inte är rätt läge nu. Det är fel just nu, men det blir rätt sedan någon gång. Det är alltid samma sak. Det skall alltid ske någon annan gång. Besluten skall alltid fattas senare. Så är det inte. Den här frågan har utretts. Den har stötts och blötts. Det är faktiskt läge att gå till beslut nu och visa handlingskraft. Vi får inte begrava frågan i ytterligare en utredning eller, vilket sannolikt vissa ledamöter ännu hellre vill, begrava den för all framtid. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Martin Nilsson och flera av de senare talarna har talat mycket om kärlek, tolerans och att vi inte skall diskriminera. De försöker genom detta att skapa en sida i debatten till skillnad från de andra. Detta är ett stort felgrepp. Jag vågar säga att ingen i kammaren vill motarbeta ett främjande av kärlek och tolerans. Ingen vill heller främja diskriminering. Det har sagts att det handlar om kärlek och inte om lagar och paragrafer. Det kanske är så. Martin Nilsson har kanske rätt. Men man begär lagar och paragrafer. Lagutskottet har tagit fram ett sådant förslag. Vi reservanter har en övertygelse om att dessa lagar inte är bra. Det är vad vi reservanter har som gemensam, bred plattform. Jag har flera gånger sagt att en del inte alls vill ha lagstiftning, därför att de tror att det inte handlar om lagar och paragrafer. Andra kanske vill vänta för att förädla lagstiftningen kvalitetsmässigt, göra små justeringar. Vi är överens om att det inte är rätt tidpunkt i dag. Frågan är om man inte skall vara litet eftertänksam och inte bara tänka att det viktigaste är att man skjuter just nu, utan att man också skjuter rätt. Det är vad reservanterna vill. Det är därför vi hänvisar till den formella delen i vår reservation. Vi menar att man skall försöka att inte falla för känslorna just nu. Det verktyg som ni begär är ju lagar och avtal.
Herr talman! Den rent formella gången när det gäller Lagrådet osv. har diskuterats tidigare under dagen. Vad jag konstaterade i mitt inlägg var att det alltid skall ske någon annan gång, inte just nu. Jag ställer mig frågan: När är ''en annan gång'' och vilket är det alternativa förslaget? Jag tycker att det hela tiden pågår en uppskjutandeprocess. Hela den tid som Partnerskapskommittén arbetade sade man: Det är inte möjligt nu, vi måste avvakta utredningen och se vad den ger. Nu har vi en utredning. Vi har ett lagförslag som är i högsta grad acceptabelt. Då säger man återigen att vi måste vänta, utan att precisera vad det är vi skall vänta på och hur länge. Det är väl ett rättmätigt krav att få reda på när det blir något annat. När kommer ert förslag?
Herr talman! Jag hoppas att jag, utan att gå händelserna i förväg, kan tolka reservanterna som att det vi vill vänta på inte är en osäker framtid. Vi vill se ett förslag med en större bredd och djupare förankring, inte med siffrorna 7--8 eller knappaste möjliga marginal i utredningen. Vi vill ha ett förslag som kammaren i större omfattning kan ställa sig bakom, ett förslag som vi känner har en förankring också bland människor utanför denna kammare. Det är detta vi vill nå fram till. Då är det dags att komma till skott.
Herr talman! Jag skall nöja mig med att konstatera helt kort att de partier här i riksdagen som i dag säger sig vara beredda att stödja partnerskapslagen i opinionsundersökningarna har stöd hos över 60 % av svenska folket. Vi har väl ändå något slags tilltro till opinionsundersökningar. Jag tror att det finns ett stöd. Allt annat är en konstruktion som inte har gett något som helst utslag i verkligheten.
Herr talman! Det som fick mig att rusa hit var att Martin Nilsson hade vänligheten att tala om att han hade lyssnat på mig tidigare. Han hade nog inte lyssnat riktigt bra. Han sade att jag hade sagt att detta inte är en generationsfråga. Jag hävdar fortfarande att det inte är det. Det finns de som är elaka och t.o.m. säger att det är en degenerationsfråga, men jag vill inte gå så långt. Det som är något uppretande är att Martin Nilsson hävdar att den generation som består av oss förstockade fyrtiotalister inte är uppfostrad i tolerans, medan däremot Martin Nilsson och hans generation är det -- med viss generalisering. En del andra har här åberopat bl.a. kristen bakgrund. När jag som liten gosse gick i söndagsskolan fick vi lära oss att sjunga ''gul och röd och vit och svart, gör detsamma har han sagt''. Det sitter fortfarande mycket djupt hos mig. På den tiden sparkade man inte på dem som låg. Vi gick inte ut och ''knackade'' folk för att de hade avvikande utseende. Jag tycker att man skall vara försiktig när man bedömer vilken generation som har gjort vad eller står för olika värderingar. Det finns många i Martin Nilssons egen ålder som har olika uppfattningar i denna fråga, på samma sätt som det finns det i min ålder. Jag umgås med ganska många människor i Martin Nilssons ålder och kan konstatera att jag där inte finner någon majoritet för det ställningstagande som Martin Nilsson tycker att vi skall inta här i dag. Efter många undersökningar genom åren vet vi att partierna ibland mycket dåligt representerar sina medlemmars och sympatisörers åsikter i enstaka frågor. Dra inte för stora växlar på opinionsundersökningar, Martin Nilsson.
Herr talman! Jag tycker att detta är en generationsfråga. Självfallet kan man hävda att ungdomar inte är speciellt toleranta, när man ser bråk som gäller invandrare och flyktingar osv. Det fanns bråk även i tidigare generationer på annat sätt. Jag tror att ungdomar i dag generellt sett är mer öppensinnade, mer toleranta, än vad tidigare generationer varit. Det säger jag inte för att fördöma tidigare generationer. Jag tycker att de partier som i dag röstar för partnerskapslagen utgör ett ypperligt exempel på att man kan vara äldre och vara tolerant och vidsynt. Värderingar och tankegångar förändras över tiden. Det tror jag man kan säga om man ser på undersökningar. Om man inte har förmåga att ta till sig de undersökningar som finns, Ungdomsbarometern osv, då tror jag att man har ett felaktigt synsätt. Sedan kan man alltid diskutera vem som är mest ute bland ungdomar. Göte Jonsson och jag hade en sådan debatt för inte så länge sedan. Jag tänker inte hävda att jag är ute bland ungdomar mer än vad Lennart Fridén är, även om jag tror att så är fallet. Förra veckan var jag ute på en gymnasieskola i Jönköping, ett av de mer frireligiösa områdena. Där kanske man skulle förvänta sig att detta förslag skulle väcka en stor debatt och vrede. Jag konstaterade att det fanns ett oerhört starkt stöd. Ungdomarna där var starkt för detta förslag. Det är möjligt att de inte var representativa, men jag tror att de var det. Jag tror att ungdomar är beredda att acceptera allas lika värde och att acceptera kärlek såsom den är.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att acceptera allas lika värde men samtidigt att vi är olika. Martin Nilsson kanske besökte samma skola i Jönköping som jag var på nyligen, den skola som jag en gång i tiden gick ut ifrån, för 30 år sedan. Martin Nilsson gör sig återigen skyldig till generaliseringar. Det är inte alls säkert att det är mera frikyrkligt i en gymnasieskola i Jönköping än på andra ställen. Martin Nilsson generaliserar över huvud taget och säger att ungdomar är öppnare nu. Jag vågar nog hävda att många ungdomar i dag i enstaka frågor är mer slutna. Sedan är det en annan sak att vara öppen för i stort sett vad som helst. Ett samhälle utan fasta värderingar, där allting är relativt, finns all anledning att motverka. Det finns ett gammalt talesätt som lyder: Den som inte är radikal när han är ung har inget hjärta, och den som inte blir konservativ när han blir äldre har ingen hjärna. Jag får hoppas att Martin Nilsson växer till i visdom så småningom.
Herr talman! Vem som växer till i vad kan vi säkert diskutera vid något annat tillfälle. Jag tror inte att ungdomars tolerans och vidsynthet med nödvändighet leder till normlöshet, vilket är något slags genomgående tendens i denna debatt. De som har ett tolerant synsätt betraktas som normlösa. Jag menar att det tvärtom är en norm att tycka att samhället och de lagar som skall finnas i samhället skall respektera kärlek mellan två människor. Det är den högsta och finaste normen ett land kan besluta om i sina lagar. Det är ett dåligt argument som Lennart Fridén kommer med -- ursäkta angreppet, men jag tycker faktiskt att det är det. Sedan kan man diskutera vidare om ungdomar. Jag refererar till de undersökningar som finns. Jag tror faktiskt att de ger det resultat som jag har talat om, om Lennart Fridén studerar dem.

Herr talman! Låt mig redan från början deklarera att jag är för ett registrerat partnerskap för homosexuella. För mig som liberal och kristen finns det inga hinder för en av samhället legitimerad homosexuell samlevnad. Det står för mig inte på något sätt i strid med Bibelns kärleksbudskap. Synd i biblisk mening är att leva själviskt och kärlekslöst. Det har inget med hetero eller homosexuell samlevnad att göra. Vem av oss, oavsett läggning, är för övrigt beredd att kasta första stenen? I höstas ägde en stor manifestation mot partnerskap rum på Brotorget i Bollnäs, som nämndes för en stund sedan. För mig avslöjade den en oförsonlighet och en närmast fanatisk kärlekslöshet, inte bara mot tanken på registrerat partnerskap utan också mot homosexuella. När jag själv i lokalpressen aktivt försvarade mitt ställningstagande för registrerat partnerskap och angrep de fruktansvärda attityderna mot homosexuella fick jag ytterligare bevis på denna oförsonlighet, liksom i den hetska lobbyverksamheten de sista veckorna. Det är en oförsonlighet som man på DN:s debattsida förra veckan kunde konstatera har säte också i denna kammare. Herr talman! Jag kan instämma helt i Georg Anderssons finstämda anförande tidigare i debatten. Trots det kommer jag inte i dag att kunna medverka till att nu föreliggande lagförslag antas. Utgångspunkten för det nu föreliggande förslaget är uppenbarligen att så långt möjligt likställa partnerskap och äktenskap -- till form såväl som till rättsverkningar. Bakom det tycks ligga en syn att samhället inte skall se annorlunda på homosexuell än på heterosexuell kärlek. Det anser inte heller jag att samhället skall göra. För mig är emellertid inte äktenskapet något samhälleligt gillande eller någon uppskattning eller uppmuntran. Det är en rättslig reglering som tar sikte särskilt på barnet, vilket förvisso är en följd av heterosexuell samvaro. Jag kan inte se att samhället skall sanktionera någon sexuell läggning eller samlevnadsform. Så länge det gäller myndiga människor och inte skadar någon skall samhället förhålla sig neutralt. Det är således inte en rättvisefråga med registrerat partnerskap utan en fråga om trygghet för de ingående parterna, och särskilt för den svagare partern. Det är det jag skulle vilja medverka till. Herr talman! Nu har utskottet valt att utforma lagförslaget med utgångspunkt i äktenskapslagstiftningen. Rättsverkningar åstadkommes genom en teknisk parallellitet. Åtminstone inledningsvis hänger man på några undantag i ett avslutningskapitel. Orsaken till denna konstruktion tycks vara att det skulle varit mycket krångligare att nyskriva en lag från början, och att tiden inte medger detta. Det är säkert sant, men om man av rättviseskäl vill ha en fullständig jämställning mellan partnerskap och äktenskap är det nu liggande förslaget det logiska första steget. Det är ju just den långtgående jämställan med äktenskapet som motiverar att de särskilda undantagen skrivs in i lagen -- särskilt när det gäller adoptionsfrågan. Just konstruktionen med undantag innebär att det fortsättningsvis framför allt är undantagen som skall motiveras i lagen. Konstruktionen innebär att opinionsläget framgent kommer att avgöra i vilken utsträckning undantagen skall gälla -- om alls. Visst är det så, att även om riksdagen i dag inte skulle fatta något som helst beslut står det kommande riksdagar fritt att lagstifta hur långtgående som helst. Men med denna konstruktion kommer vi redan i dag att sänka den principiella ribban för framtida diskussioner. Herr talman! Det helt avgörande för mitt ställningstagande, och det som jag under inga omständigheter kan medverka till, är rätten att adoptera barn. Man säger att den frågan inte skall behandlas nu. Utskottet har förtjänstfullt slagit fast att det är barnets bästa som skall gälla. Men utskottet lämnar ändå frågan öppen genom att konstatera att ''En sådan bedömning bör inte göras i detta sammanhang.''

Därmed relativiseras frågan om adoption till att vara en fråga om vad vetenskap och gällande allmän rättsuppfattning säger för närvarande. Därmed kan ett beslut om registrerat partnerskap ses som en etapp i en tidskedja som leder i en riktning. Det blir en tidsfråga. Att medverka till detta genom den relativisering som utskottet ger uttryck för är för mig inte möjligt. Herr talman! Utskottets reservanter ger mig absolut ingen anledning att tro, att de i något sammanhang skulle vara beredda att medverka till ett registrerat partnerskap. Bakom reservationens formalistiska uppläggning ligger uppfattningar och attityder som är helt främmande för mig. Det är min övertygelse att en lag om registrerat partnerskap för homosexuella som tar hänsyn till dessa invändningar hade varit möjlig utan alltför lång tidsutdräkt. Låt mig avslutningsvis konstatera att om riksdagen i dag fattar beslut om denna lag, kommer det för mig att vara helt otänkbart att i framtiden medverka till att riva upp den. De människor som berörs av en ny lag om registrerat partnerskap måste kunna lita på vårt samhälles ställningstagande. Ett beslut som tas i dag är för mig ett oåterkalleligt steg.

Herr talman! Kolleger! Vad är kärlek? Vad är normalt? Vad är naturligt? Vad är sexualitet? Det har vi diskuterat nu i fem sex timmar. Partnerskap, äktenskap, tolerans, respekt för din nästa, lika värde -- vi har pratat ganska länge om detta. Jag har varit i kammaren från och till och suttit på rummet och lyssnat. Jag är tvungen att gå upp i talarstolen och klargöra vad som i alla fall är min syn på saken. För mig handlar detta om normalt beteende och vad som är naturligt osv. Jag vill bara göra en liten liten kommentar och berätta vad en präst visade mig för ungefär ett och ett halvt år sedan. Han sade: ''Du John! Kan inte du på ett enkelt sätt försöka förklara vad det är frågan om när den här frågan kommer upp i riksdagen?'' ''Vad då?'' undrade jag. Då gjorde han på följande sätt: ''Du John, detta är icke normalt. Det går inte. Detta går inte heller. Men detta är normalt.'' Så enkelt är det.

Herr talman! Med all respekt för den långa debatt som har pågått och för alla dem som har förberett inlägg vill jag trots allt göra ett kort inlägg i frågan. Det gör jag med anledning av den kantring åt det jag upplever som missbruk av religiös argumentation som har framkommit i dagens debatt. Övertramp och brist på respekt hos troende rättfärdigar inte fler övertramp av andra personer. Ulrica Messing sade om homosexualitet att det inte är någonting man kan frälsas ifrån. Ordet ''frälst'' betyder ungefär ''räddad''. Det har en religiös laddning genom det bruk ordet har. Här har också religionsargumentation använts. Jag vill helt enkelt utan pekpinnar ändå vädja om att inte behöva höra sådant från Sveriges riksdags talarstol, som jag hyser stor respekt för. Detta uttalande kan jag som personligt kristen för mitt samvetes skull inte låta passera utan denna kommentar. Vi kristdemokrater har, oavsett personlig uppfattning i religionsfrågor -- det är inte alla som är troende på det sätt man brukar mena i vår grupp heller -- varit mycket noga med att skilja mellan politikens kompetensområde och kyrkans kompetensområde. Politikens kompetensområde är de horisontella mellanmänskliga relationerna. Där jobbar vi, vare sig vi kallas kristna eller inte, utifrån vår övertygelse. Kyrkans arbete och uppgift är en annan, som inte vi skall blanda oss i. I Ulrica Messings parti finns det ledamöter med personlig kristen tro som har deklarerat att de kommer att rösta för partnerskapet. Jag vill respektera deras ståndpunkt, även om jag har en annan. Men jag tror att även dessa reagerar när de hör en deklaration om att homosexualitet är någonting man inte kan frälsas ifrån. Jag vill skilja på partipolitiken och kyrkoverksamheten och hoppas slippa höra denna typ av uttalanden. Jag vill framföra en vädjan om att inte trampa på den som, trots allt, genom en personlig kristen tro upplevt det som man själv kallar befrielse från en negativt upplevd homosexualitet. Många har gjort detta just med hjälp av kristen tro. Jag har själv varit i kontakt med sådana, och jag vill ha respekt för dem. Jag vill även ha respekt för den som har en annan uppfattning.
Herr talman! Roland Lében reagerade mot ett uttryck som jag använda i mitt anförande, att homosexualiteten inte är något som man kan frälsas från. Jag kan ha förståelse för att Roland Lében kanske tycker att jag har fel, men jag tror inte att jag har det. Jag har mött det här argumentet i debatten. bl.a. från företrädare för Pingstkyrkan, där man säger att om de homosexuella säger ja, skall man frälsa dem. Jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror inte att homosexualiteten beror på ett enkelt val som man har gjort, på samma sätt som man väljer mellan att köpa Aftonbladet eller att köpa Expressen. Det är inte så enkelt att välja hur man skall leva sitt liv.
Herr talman! Jag vill bara säga en sak som kommentar till detta. Det är inte fråga om vad jag vet eller tror i det här fallet. Jag hänvisade till de människor som säger sig ha gjort denna erfarenhet. Den kan jag inte ta ifrån dem, och det kan inte heller Ulrica Messing göra. Jag tycker därför att det vore klokt av oss att hålla oss till en sakligare argumentation. Jag tänker inte säga något ytterligare i detta replikskifte.

Herr talman! Under 1980-talet var antalet konkurser 5 000--6 000 per år. Under början av 1990-talet ökade de lavinartat för att 1992 nå oanade höjder, närmare bestämt 21 219. I konkursernas spår har rapporter om ekonomisk brottslighet strömmat in. Uppfinningsrikedomen när det gäller att ''sno åt sig'' på andras bekostnad verkar obegränsad. Ekonomisk brottslighet måste bekämpas på alla plan, såväl det moraliska, praktiska som lagstiftande. En del har gjorts och annat är under utredning. Här har Aktiebolagskommittén ett stort ansvar. Ett sätt att skydda borgenärerna är att höja nivån på aktiekapitalet. Regeringen föreslår att aktiekapitalet skall höjas från nuvarande 50 000 kr till 100 000 kr för privata aktiebolag. Om vi hade följt konsumentprisindex sedan förra höjningen gjordes, skulle nivån ha varit 275 000 kr. Men med nuvarande arbetsmarknadssituation när vi på alla sätt skall stödja små och medelstora företag, och med hänsyn tagen till övergångstiden, som nu är fram till 1998, nöjer vi oss med 100 000 kr för dessa bolag. Grundprincipen för aktiebolag är att delägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. De senaste årens erfarenheter när det gäller ekonomisk brottslighet och missbruk av aktiebolagsformen gör dock, att vi anser att det i vissa situationer av uppenbart missbruk kan vara befogat med ett personligt betalningsansvar för personer som står bakom ett aktiebolag. Högsta domstolen har tillämpat principen om ansvarsgenombrott, och liknande regler finns också i många andra länder. Frågan om ansvarsgenombrott har tidigare diskuterats i lagutskottet och i denna kammare. Vi socialdemokrater vidhåller vår uppfattning att Aktiebolagskommittén borde få i uppdrag att utreda frågan. Jag yrkar därför bifall till En fråga som har diskuterats i massmedierna, ute på arbetsplatser och naturligtvis också inom dessa väggar är de s.k. fallskärmsavtalen. Indignationen har varit stor bland vanliga löntagare när de händelsevis har upptäckt vilka summor som deras chefer erhållit, samtidigt som de själva fått minskad a-kassa och försämrad lönegaranti. Naturligtvis måste något göras. Vi har gjort som vi brukar, nämligen att vi börjar med en utredning. Redovisningskommitténs delbetänkande tar upp denna fråga, och betänkandet är ute på remiss. Under tiden har Näringslivets börskommitté utkommit med en rekommendation, där man föreslår att vissa uppgifter lämnas individuellt. Uppgift skall lämnas om summan av ersättningar och övriga förmåner samt om de mest väsentliga villkoren i avtal om framtida pension och avgångsvederlag. Vi ser fram emot remissvaren och regeringens förslag med anledning av Redovisningskommitténs betänkande. Det är mycket viktigt att vi får en lagstiftning på detta område.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

Jag vill också konstatera att arbetet föreligger att anpassa den svenska aktiebolagslagen till vad som gäller enligt reglerna för EU och för Helt kort konstaterar jag att det finns en reservation om ansvarsgenombrott. Jag hänvisar till det som sägs i betänkandet. Därutöver vill jag tillägga att vi i Sverige, i 13 kap. 2 § aktiebolagslagen, har bestämmelser som på ett markerat sätt sätter tummen på en väsentlighet, nämligen det egna kapitalet. Andra länder har i allmänhet inte det. Jag har vid flera tillfällen understrukit vikten av att vi gör den paragrafen tydlig i det vidare arbetet att förändra aktiebolagslagen. Men redan i dag har det klart kommit in i företagarnas medvetande att den paragrafen är riktig och väsentlig. Vad gäller ansvarsgenombrott i övrigt kan man konstatera att sådant förekommer vad gäller obetalda skatter, och det finns skadeståndsansvar rent generellt. Jag uppfattar det som väsentligt att ha en lagstiftning där man konstaterar att det finns en avskildhet för aktiekapitalet och bolagstillgångarna, en lagstiftning som inte gör delägarna och styrelsen personligt ansvariga annat än om de gör fel. Kriminella handlanden kommer utan tvekan att medföra betalningsskyldighet för dem som sysslar med det. I allmänhet är bekymret det att det från sådana personer inte finns mycket tillgångar att komma åt. Men det som i fortsättningen är väsentligt, och som vi i Redovisningskommittén och i Aktiebolagskommittén talat om, är att se till att komma in med årsredovisningar på rätt tider och se till att det blir reaktioner. Från Bolagsregistret har man meddelat att man sätter in resurser så att det skall kunna bli snabba reaktioner. Det är ju först när de uppgifter som finns i Bolagsregistret är aktuella, som de som skall göra affärer med företag kan inhämta kunskap om företagens ställning. Vidare uppfattar jag att det är väsentligt att vi har en ordentlig revision av dem som har fått den uppläggning som innebär att de inte är personligt ansvariga. Jag hälsar med tillfredsställelse att lagstiftningen i dag börjar att bli likvärdig mellan de två företagsformerna aktiebolag/enskild firma och handelsbolag. Det är väsentligt för att man skall kunna ha en avskildhet och för att man skall kunna hålla strängt på att det skall finnas personlig ansvarsfrihet. Men reglerna och uppföljningen av dem skall vara så att det inte behövs ytterligare regellagstiftning på det sätt som reservationen anger, utan man följer upp det som redan finns.

Herr talman! Som framgår av betänkandet råder det om den reformering som nu föreslås stor enighet om de flesta förslagen. Det beror ju på att riksdagen själv, med alla partier inblandade, har utrett frågan. I en del fall tycker utskottet att frågorna bör utredas vidare. Det gäller samarbetet mellan Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer på längre sikt. Det gäller också utskottsorganisationen och de s.k. utgiftsområdena och den kommande EU-nämndens funktionssätt. Vänsterpartiet menar emellertid att riksdagen redan nu borde fatta beslut om att alla partier skall vara representerade med minst en ordinarie ledamot i EU-nämnden. Det har gått att lösa i den nuvarande EG-delagationen. Det bör då också gå när det gäller EU-nämnden. Herr talman! Med det vill jag yrka bifall till reservation 1, som har samma innebörd som min meningsyttring under samma moment. Det är glädjande att utskottet nu stöder förslaget att ledamöternas ekonomiska intressen skall registreras och bli lätt tillgängliga. Jag hoppas att Eva Zetterberg från vårt parti kommer att ta upp denna fråga senare. Den viktigaste förändring som föreslås är omläggningen av budgetåret och övergången till rambudgetering samt förlängningen av riksmötet med slopandet av behovet av urtima riksdag. Detta motiveras med att man måste öka säkerheten hos marknaden om vilka förslag riksdagen kan tänkas godkänna. Om marknaden vet detta tror man alltså att samhällsekonomin skall fungera bättre. Vi skulle ju också kunna vända på steken och säga att vi politiker bättre vet vilka beslut som skall fattas om vi kan förutsäga hur marknaden skulle komma att bete sig. I så fall skulle marknadens åtgärder behöva godkännas av staten. En sådan tankegång har man emellertid inte än varit inne på. Utredningen och utskottet inser emellertid problemet med marknadens opålitlighet. Det sägs att om synnerliga ekonomisk-politiska skäl föreligger skall regeringen även efter det att ramen för statsbudgeten är beslutad kunna avge proposition som föreslår inkomster och utgifter som ligger utanför budgetramarna. Det som enligt vår mening är mest betänkligt och svårt med den föreslagna ordningen är att enskilda motionärer och även mindre partier får svårare att få sina förslag med budgetkonsekvenser behandlade. När någon väcker en motion som påverkar statsbudgeten efter det att ramen är fastlagd kommer motionen inte att kunna ställas under proposition. Jag förutsätter emellertid att en enskild motionär kan yrka bifall till sin egen motion vid beslutet i första steget om statsbudgeten, även om inte finansutskottet stött ledamöten. Dessa problem hade enligt min mening varit enklare att lösa om riksdagen fått bestämma utgiftsområdena med ett beslut för varje sådant område. Finansutskottets makt kommer med denna ordning att bli kraftigt förstärkt. Därför är det ett minimikrav att alla partier blir representerade med en ordinarie ledamot i finansutskottet. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till min meningsyttring under mom. 11. I Lindbeckkommissionen sägs det att inskränkningar i motionsrätten är särskilt påkallade när det gäller förslag som leder till ökade statsutgifter. Carl B Hamilton från Folkpartiet är i sin motion inne på att det är nödvändigt att inskränka ledamöternas förslagsrätt om vi skall få ordning på statsfinanserna. Detta framskymtar i ett särskilt yttrande av moderater och folkpartister i utskottet. Det anges att den förslagna ordningen med rambudgetar är angelägen med hänsyn till statsfinanserna. När man tar del av dessa argument kan man få intrycket att det är riksdagen som saboterar statsfinanserna. I verkligheten är det faktiskt beslut gjorda av marknaden och av riksbank och regering som lett till en rad felbedömningar under 80-talet. Det handlade om avregleringen av kreditmarknaden och de beslut som fattades till följd av det. Det var bankdirektörerna som tävlade om att låna ut pengar utan täckning. Det var revisorer och Bankinspektionen som inte klarade kontrollen och inte slog larm i tid. Det var storföretagens finansavdelningar, som ägnade sig åt spekulation i stället för långsiktiga och uthålliga investeringar i utbildning och modern teknik. När det gällde valutaavregleringen var det inte heller riksdagen som fattade beslutet. Det drevs på av sådana framträdande borgerliga företrädare som Wibble och Tobisson. Kapitalrörelserna över gränserna skulle bli små, hette det. Vårt parti varnade för konsekvenserna. Skattereformen beslutades givetvis formellt av riksdagen, men i botten låg en uppgörelse mellan två politiska partier, Folkpartiet och Socialdemokraterna, som då såg väldigt lättsinnigt på de dynamiska effekterna. Ett annat beslut som drivit upp budgetunderskottet är de höga räntor som blev följden av den dogmatiska knytningen till ecun och försöken att hålla fast kronkursen. Alla de här misstagen har sedan drivit upp arbetslösheten och statens utgifter. Det var främst misstaget när det gäller ordningen i vilken besluten fattades. För systemskiftespolitiken under den gångna mandatperioden har givetvis riksdagsmajoriteten ett ansvar. Det är när staten och riksdagen nu skall försöka städa upp som man önskar inskränka ledamöternas förslagsrätt. Skulle man dra slutsatser av historien är det närmast Riksbankens och regeringens beslutsrätt som skulle ifrågasättas. Standarden på den svenska ekonomutbildningen borde kanske också granskas. Som tur är har det mesta av förslagen till inskränkning av motionsrätten avvisats. Men det kommer att bli jobbigt med individuella ekonomimotioner. Vänsterpartiet kräver i sin motion en ventil med innebörden, att om det visar sig att ramarna slagit helt fel skall det finnas en möjlighet för riksdagen att i efterhand omfördela mellan utskotten. Givetvis skulle då också motioner med den innebörden kunna behandlas. Det föreslagna stela systemet skulle då bli mindre stelt. Hela konstruktionen med kalenderårsbudget bygger egentligen på förutsättningen att valet hålls på våren, i slutet av maj eller början av juni. Då kan de nyvalda ha en chans att förbereda sina budgetförslag. Tjänstemän som jobbar på sommaren tar då inte helt över processen, och styrningen från föregående regering blir mindre. Beredningen kan alltså bli bättre. Därför har vi stött förslaget att lägga valet på våren. Jag yrkar bifall till min meningsyttring mom. 2 och

Herr talman! Det brukar sägas att parlamentariska församlingar är obotligt konservativa vad gäller församlingarnas egna arbetsformer. Så är det nog i stort sett. Vi erinrar oss att det tog 14 år av utredningsarbete och överväganden innan man kunde fatta beslut om övergång till ett enkammarsystem. Det tog ytterligare ett antal år innan riksdagen kunde samla sig till ett beslut om en ny grundlag, dvs. den grundlag som vi nu har. Det är naturligtvis i och för sig bra att man inte ändrar grundlagen och riksdagens arbetsformer från tid till annan, utan att förslagen övervägs noga. Vad vi nu kan se framför oss är ett betänkande, KU18, som vilar på ett utredningsarbete som har gått ovanligt snabbt. Utredningen har letts av riksdagens talman Ingegerd Troedsson, och man har lyckats slutföra ett arbete som inte har varit utan komplikationer och inte utan svårigheter. Men man har ändå lyckats slutföra detta arbete på ett lyckosamt sätt. Resultatet av det arbetet innebär ganska omfattande förändringar av riksdagens arbetsformer. En del av förslagen kommer också att påverka statsförvaltningen som helhet. Det är tillfredsställande att det är ett i stort sett enhälligt utskott som står bakom de förslag som nu föreläggs kammaren. Den i särklass viktigaste förändringen som föreslås är omläggningen av budgetåret till kalenderår. Redan Grundlagberedningen föreslog detta, men fick inte gehör för det. Vi har under många år upplevt den konstiga situationen att riksdagen formellt startar på hösten men i realiteten egentligen inte gör det, eftersom budgeten fortfarande läggs fram i januari. Vidare har detta medfört stora svårigheter att planera riksdagens arbete, eftersom beredningen i utskotten och på annat sätt av viktiga lagstiftningsärenden och budgetärenden har gått parallellt. Vi har fått den anhopning av stora och viktiga ärenden under en jäktig slutperiod av riksdagens vårsession varje år som inte har varit till gagn för egentligen någonting. Jag har för min del länge föreslagit i princip den förändring som nu ligger framme. Jag började skriva motioner om detta i mitten av 70-talet. Det tar således sin tid. Men det är med en viss personlig tillfredsställelse som jag nu ser att den tanke som jag kopplade på från Grundlagberedningen nu ser ut att realiseras. Det bör därmed bli möjligt att behandla budgeten mera koncentrerat under hösten. Det är många fördelar med detta, men en fördel är att det blir en intensiv och koncentrerad beredning. En annan fördel är, som jag antydde, att riksdagen kan ägna våren åt andra viktiga ting inom lagstiftningen. Det finns en brist i det här förslaget som jag inte kan undgå att nämna, och det är att vi inte har lyckats få resonans för förslaget att lägga de allmänna valen på våren. Socialdemokraterna har inte velat sluta upp kring den tanken, av skäl som jag inte riktigt har lyckats genomskåda. Det hade naturligtvis varit bättre att ha valen på våren, från olika synpunkter. Den allmäna politiska valdebatten hade kunnat komma i nära anslutning till de stora och omfattande debatter som föregår i riksdagen. En annan sak som också är viktig, kanske mera på ett tekniskt sätt, är att om det skulle bli regeringsskifte hade den nya regeringen kunnat tillsättas vid ett kort sammanträde under sommaren, och den hade kunnat komma i gång och ha sitt budgetförslag färdigt när den nya riksdagen sammanträder på hösten. Jag ser det alltså som en brist att vi inte ha lyckats komma ända fram i detta avseende. Nu har jag ändå gått med på det förslag som ligger, därför att jag anser att själva omläggningen av budgetåret från olika synpunkter är mycket viktig. Utredningens undersökningar och KU:s överväganden har visat att det är möjligt att klara av budgeten på hösten även om vi skulle få ett regeringsskifte. Det bör kunna gå, men det kan bli stressigt och det kan föra med sig vissa bekymmersamma övergångsproblem. I våra grannländer Norge och Danmark har man det så här, och om de klarar det bör det kunna gå också i den svenska riksdagen. Om omläggningen fullföljs -- helst med vårval -- bör det kunna bli bättre möjligheter i framtiden att planera riksdagens arbete. Det har varit väldigt ryckigt och väldigt svårt att planera arbetet i riksdagen på ett rationellt sätt. Jag inser att en riksdag aldrig kan bli en normal arbetsplats -- självklart inte. Ledamöterna måste vara beredda på allehanda inskränkningar i den personliga bekvämligheten och även på ganska tvära omkastningar i sin planering. Riksdagsarbetet måste komma i första hand, och utfallet av skiftningarna i den politiska temperaturen kan man aldrig med säkerhet förutse. Men med en budgetprocess på hösten och en lugnare process när det gäller lagstiftnings och planeringsarbete under våren bör det bli möjligt att förbättra effektiviteten i riksdagens arbete. Det bör också vara möjligt att mer konsekvent realisera en annan tanke som jag personligen började driva i mitten av 70-talet, nämligen att lägga in riksdagsfria veckor under arbetsperioden. Tanken bakom detta var att riksdagsledamöterna har två väsentliga uppgifter. Den ena är givetvis att finnas här i huset och delta i beredningsarbetet och i besluten. Den andra viktiga uppgiften är att finnas ute bland folk, att kunna möta sina väljare, att kunna ta del i debatter av olika slag på hemorten under hela riksdagsåret. Personligen har jag ofta fått klagomål från människor som har tyckt att det har varit högst beklagligt att jag tvingats säga nej till att ställa upp i olika sammanhang på hemorten. Jag har bara kunnat hänvisa till riksdagsarbetet. Med mer systematiskt inlagda fria veckor bör riksdagsledamöterna få bättre möjligheter att förverkliga denna andra viktiga uppgift. Det har också införts ett par lediga veckor, som såvitt jag har kunnat förstå har uppskattats mycket av ledamöterna. Jag hoppas att man kan gå vidare med detta. När det gäller själva budgetarbetet i riksdagen är de viktigaste förslagen i utredningen övergången till rambudgetering, konstruerandet av utgiftsområden och en ny process när det gäller relationerna mellan budgetberedande utskott och finansutskottet. Det här finns noggrant beskrivet i betänkandet, och jag skall inte närmare gå in på det. Här kan uppkomma vissa svårigheter -- föregående talare var inne på en del av dem -- men jag förutsätter att man lätt kan komma till rätta med dem allteftersom man vinner erfarenhet. Det gäller också utskottsorganisationen. Det har funnits många uppslag om en förändrad utskottsorganisation, och jag tror att det finns goda skäl att genomföra förändringar -- mer eller mindre genomgripande -- men detta får den nya riksdagen ta ställning till. Det är ju också ett område där riksdagen själv kan pröva sig fram. Ett utslag av tänkandet inom utredningen som återspeglas i konstitutionsutskottets betänkande är att utskotten skall ägna sig mer åt uppföljning och granskning av de beslut som fattas här i riksdagen, dvs. se efter vad det blev av dem. Det tror jag är en väldigt viktig uppgift. Nära förbunden med denna syn på arbetet är förslagen om att förstärka Riksdagens revisorer. De utför en mycket viktig gärning, och man kan säga att de under senare år har aktiverat sin verksamhet på ett mycket glädjande sätt. Jag tror att det är viktigt att även denna revision byggs ut. Det har varit delade meningar inom utskottet om vilken takt det skall ske i och vilket sätt det skall ske på, men slutresultatet är dock att vi har kunnat uppnå enighet också på den punkten, nämligen om en förstärkning på kort sikt och om överväganden om ytterligare förstärkningar på litet längre sikt. Med hänvisning till de resonemang som finns i betänkandet om riksdagsrevisionen kontra Riksrevisionsverket vill jag i det här sammanhanget gärna säga att jag är lika övertygad nu som jag har varit tidigare när jag har debatterat de här frågorna om att det är nyttigt för revisionsverksamheten att vi har två organ med delvis lika och delvis olika uppgifter. Detta har inte orsakat något problem hittills, och jag tror inte att det kommer att bli några problem i framtiden heller. En förbättrad revision från den sida som sorterar direkt under regeringen och från de revisorer som sorterar under riksdagen tror jag är väldigt viktig. Jag har dragit över min tid litet grand, herr talman, men jag skall strax sluta. I samband med granskningsdebatten var det en del av utskottets ledamöter som hade godheten att säga en hel del vackra ord om mig personligen. Jag uppskattade dem mycket, och jag tackar utskottets ledamöter för detta.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

Herr talman! Vi har ju en 4-procentsspärr i det svenska parlamentariska systemet. Ett av argumenten för att den skall finnas är ju att de partier som kommer in i riksdagen inte skall vara alltför små; de skall kunna klara av riksdagens arbete. Då tycker man kanske att det vore rimligt att de partier som klarar sig över 4-procentsspärren fick en ordinarie plats i finansutskottet, som ju blir avsevärt stärkt. Detsamma gäller den viktiga EU nämnden. I EU-delegationen har vi ju haft den ordningen. Bertil Fiskesjö nämnde inte den här problematiken. Jag skulle bara vara intresserad av att höra om han har någon ståndpunkt när det gäller möjligheterna för små partier att få bra arbetsförutsättningar i riksdagen.

Herr talman! Jag kan helhjärtat instämma i de uppskattande orden till Bertil Fiskesjö. Det här utvecklar sig ju till en stillsam debatt i jämförelse med den ganska livliga diskussionen under utredningsarbetet; det är intressant att se hur vi når större och större samstämmighet om hur riksdagens arbetsformer skall utformas. Jag tänker inte ta upp Bertil Fiskesjös försök att kasta en handske om förändringen av valdagen. Den frågan diskuterades ju av våra partiledare under höstens överläggningar, och de kom då överens om att de inte skulle aktualisera en förändring av valdagen. Var för sig är Riksdagsutredningens förslag inte särskilt dramatiska, men sammantaget öppnar de ändå för en rejäl förnyelse av riksdagens arbete. Inte minst kan det bli en större koncentration och bättre inriktning på de övergripande och långsiktiga frågorna. Det är bra för utskottsarbetet, och det är bra för kammardebatterna. Det är viktigt att vi verkligen försöker fösa undan den enorma volym av detaljer som tränger sig på i det politiska arbetet. Vi kan inte helt slippa undan detaljer; det vore fel. Men vi måste organisera arbetet så, att inte riksdagen blir slav under småsakernas tyranni. Det kräver medvetna vägval. Det här förslaget leder till en bättre rytm i riksdagsarbetet och en bättre uppföljning och utvärdering. Vi kan planera riksdagsåret så att det blir ett bättre samspel mellan väljare och valda. Vi kan få en bättre inriktning på det långsiktiga. Bengt Hurtig talade om att finansutskottets makt kraftigt förstärks. När jag har arbetat i Riksdagsutredningen har jag inte sett det som att det gäller att stärka just finansutskottets makt. Det gäller att få en stadga i dess arbete, men de farhågor som ibland yppas om att finansutskottet skulle breda ut sig över hela riksdagsarbetet som en bläckfisk med väldiga armar tror jag inte bara är överdrivna utan också felaktiga. Jag vill peka på att det med den ordning som nu föreslås kommer att bli stora fördelar för fackutskotten. De kommer in på ett tidigare stadium när det gäller viktiga ekonomiska prioriteringsfrågor. Om vi kan utveckla detta på ett riktigt sätt kommer fackutskottens ställning att kunna stärkas genom att de kommer in på ett mera aktivt sätt i budgetprocessen. Jag ser det inte som att ett mäktigt finansutskott suger ut makt ur de andra utskotten. Det handlar om ett samspel som stärker alla riksdagens utskott. Jag hoppas att riksdagen inte skall försumma de möjligheter som nu bjuds på många sätt. Med den förhoppningen ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi kan göra olika bedömningar om hur makten i finansutskottet kommer att utvecklas. Finansutskottet har redan en ganska central betydelse i riksdagens arbete. När utskotten har avgett sina yttranden över budgetramens storlek gör finansutskottet en sammanvägning och lägger fram ett förslag till en sammanhållen budget. Det blir ett klubbslag i riksdagen. Därefter har de övriga fackutskotten inte någon större möjlighet att påverka sin budgets storlek. Det är ju fördelningen av den totala budgeten som är avgörande. Erfarenheten får utvisa hur det här kommer att falla ut. Efter några år har vi möjlighet att utvärdera vad som har hänt.
Herr talman! Jag har i och för sig en begränsad erfarenhet, men det intryck som jag fick när jag var aktiv i skatteuskottet var att finansutskottet inte hade särskilt mycket att säga till om i viktiga frågor. Det föreslog en del allmänna riktlinjer, men det var i skatteutskottet som de verkligt tunga ekonomiska frågorna behandlades. Detta kan växla mellan olika perioder, men jag fick inte alls intryck av att finansutskottet var särskilt mäktigt. Tvärtom var det under vissa skeden ett ganska lättviktigt utskott. Jag tycker över huvud taget inte att det handlar om det här. Det är viktigt att partigrupperna tar ansvar för samordningen mellan alla utskott. Om de gör det kan detta mer rationella sätt att arbeta ge en stadga åt arbetet i finansutskottet. Det kan också vara till stor fördel för fackutskotten. Då kan man bättre ta till vara deras synpunkter på ett tidigare stadium när det gäller viktiga ekonomiska avvägningsfrågor.

Herr talman! Jag tillhör dem som hälsar detta förslag utan någon större glädje. Jag menar att det är ett i flera avseenden olyckligt förslag som vi nu skall ta ställning till. I några avseenden är det ett farligt förslag. I alla avseenden är det ett djupt otillräckligt förslag. Förslaget är olyckligt därför att det innebär att vi nu skall övergå till kalenderårsbudget utan att samtidigt övergå till vårval. Det kommer att leda till djupgående förändringar i riksdagens arbetsbetingelser under höstarna. Det kommer att leda till en ytterst forcerad behandling av budgetbetänkandena, och det kommer att leda till att man under en del år inte kommer att hinna avsluta budgetbehandlingen innan kalenderåret börjar. Detta får i sin tur allvarliga effekter för statsförvaltningen, där det inte kommer att finnas färdiga regleringsbrev till hands när utgifterna kommer. Riksdagsutredningen är på det klara med att det inte finns några möjligheter att hålla tidtabellen före årsskiftet under valår, när budgeten läggs fram sent. Det innebär att man med öppna ögon accepterar att myndigheterna utsätts för den här typen av allvarliga svårigheter i det egna arbetet. Jan Bergqvist sade att partiledarna hade kommit överens om att inte aktualisera frågan om vårval. Det är nästan riktigt, men sanningen är att de inte har kommit överens om att aktualisera frågan om vårval. Ordet inte skall flyttas i meningen. Då blir det en något annan innebörd. Jag tillhör dem som liksom Bertil Fiskesjö djupt beklagar att Socialdemokraterna har förhindrat denna angelägna reform. Det är olyckligt att vi nu genomför en förändring av budgetbehandlingen utan att radikalt förenkla hanteringen. En sådan förenkling hade kunnat ske om finansutskottet hade fått en starkare ställning. Vi har haft en diskussion där Jan Bergqvist har velat lugna dem som menar att finansutskottet har fått en för stark ställning. Jag intar den rakt motsatta uppfattningen. Jag beklagar djupt att man inte har tagit steget att ge finansutskottet en starkare ställning. Det går att beklaga desto mer med tanke på det prekära läge som statsfinanserna nu befinner sig i. Under de närmaste åren står vi i Sverige inför en enorm politisk ansträngning för att försöka få bukt med ett galopperande budgetunderskott. Det kommer att kräva en utomordentlig mognad, beslutsamhet och klokhet av denna riksdag. Det är nödvändigt att se till att budgetpolitiken blir konsistent, att förhindra att den rämnar i sina olika beståndsdelar. Jag tror att man kan säga att vi under de år som har gått sedan utskottsreformen för 23 år sedan har klarat oss ganska väl. Det har inte inträffat stora olyckor i riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen. Det är, om man får tillåta sig uttrycket, mera tur än skicklighet. Det kan mycket väl inträffa att vi under kommande år hamnar i det läget att utskottens oberoende i fråga om budgetbehandlingen leder till djupt inkonsistenta budgetbeslut. Det är angeläget att man förhindrar en sådan utveckling genom att ge finansutskottet en sammanhållande roll i budgetbehandlingen. Den rollen har finansutskottet i ett flertal andra länder. Vi bör därför gå vidare med reformen av budgetprocessen och se till att det i nästa steg införs en sådan ordning att hela budgetpropositionen remitteras till finansutskottet och att fackutskotten därefter får tillfälle att yttra sig över de olika avsnitten. En sådan ordning ger mycket starkare garantier för en konsistent statsbudget än den ordning som vi nu har. Jag säger att detta är en djupt otillräcklig reform. Det är den i perspektivet av de väldiga statsfinansiella problem som tornar upp sig. Herr talman! Jag har under de år som jag har varit medlem i riksdagen engagerat mig starkt för en bättre riksdag vad gäller arbetsformerna. Jag har verkat för öppna utskottsförhör, för att stoppa kvällsvoteringarna, för att införa sammanhållna voteringar och för att få starkare krav på konsekvensbedömningar i regelsystemet. På dessa punkter har det gått bra. På flera andra punkter har det gått dåligt. Jag har verkat för att vi skall få rimligare sammanträdeslokaler som är mer anpassade till antalet deltagare i debatterna. Jag har verkat för att vi skall få något färre antal ledamöter. Jag har också verkat för en starkare sammanhållning av budgetbehandlingen. I det avseendet har jag inte lyckats särskilt väl. Jag tror ändock att det är viktigt att arbetet med att reformera riksdagens arbetsformer går vidare. Jag vill i efterhand sälla mig till dem som tackade Bertil Fiskesjö för hans insatser i konstitutionella frågor. Jag är inte längre ledamot av konstitutionsutskottet, men jag har varit det under den period då Bertil Fiskesjö var ordförande. Jag vill tacka honom för samarbetet både i det utskottet och i ett otal konstitutionella utredningar där vi har varit ledamöter.
Herr talman! Oavsett var man placerar ordet ''inte'' när det gäller att inte flytta valdagen, konstaterar jag att även Folkpartiet accepterade det här. Daniel Tarschys sade att det inte är möjligt att klara av budgeten under hösten, åtminstone inte under valår. Jo, det är det visst, åtminstone under de valår då det inte sker någon förändring av regeringen. Vi skall nu förlänga mandatperioden till fyra år. Vi kan inte räkna med att det skall bli ett regeringsskifte vid varje val. Problemet med att det förvisso kan bli en stark press och koncentration vid valår är betydligt överdrivet. I den mån man inte hinner med budgeten kan man gå in en bit i januari. Den metoden förekommer i andra länder. Det fungerar där. Jag kan inte förstå varför det inte skulle kunna fungera även i Sverige. Jag har en helt annan syn på frågan om hur statsfinanserna skall saneras än vad Daniel Tarschys har. Han tror att om man bara har ett mäktigt finansutskott, ett överutskott, skall man minsann kunna klara av det här. Saneringen av statsfinanserna kan aldrig klaras om man inte får med sig en majoritet av partigrupperna i riksdagen. Därför är det avgörande att partigrupperna samordnar sitt arbete i fackutskott och finansutskott och är beredda att medverka till en sund ekonomi. Det är enligt min mening oerhört överdrivet, vilket Lindbeckkommissionen och andra har varit inne på, att man skall skapa ett slags utskott som står över alla andra, som skall styra och ställa och ha en oerhörd makt. Det hjälper inte. Det är inte på det sättet man skall arbeta. Det skall vara ett samspel mellan dem som kan fackområdena och dem som håller i budgeten. I Daniel Tarschys tal fanns litet av hokuspokus där man bortser från att om partigruppernas samordning fungerar bra så fungerar också alla utskott bra.

Herr talman! Jan Bergqvist har helt rätt i att om partigrupperna fungerar väl så uppstår det inga problem med sammanhållningen av riksdagsbehandlingen. Jag menar dock att vi måste utforma våra grundlagar så att de håller även om partigrupperna inte fungerar väl. Vi har faktiskt närliggande exempel på partigrupper som inte fungerar väl. Kalamiteten kan uppstå att vi får ett mera oroligt parlamentariskt läge där partigrupperna inte fungerar som sammanhållande krafter. Hur skulle det se ut i en kommun om varje nämnd gick till fullmäktige med sin del av budgeten utan den enhetliga sammanhållningen bestående av att finanskontoret, eller vad det kan heta, försökte samordna budgeten? Hur skulle det se ut i regeringen om varje departement hade rätt att gå direkt till riksdagen och begära pengar till sina anslag utan att Finansdepartementet samordnade budgeten? Jag är orolig för att man då mycket lätt skulle hamna i ett ännu mera allvarligt statsfinansiellt och kommunalfinansellt läge än vad vi redan har runt om i landet. Jan Bergqvist har självfallet rätt i att ett val inte behöver leda till ett regeringsskifte. Jag har inget emot, herr talman, om väljarna redan i höst skulle visa att Jan Bergqvist har rätt på den punkten.
Herr talman! Jag tror säkert att budgetprocessen kan acceptera ett regeringsskifte vid varje val. Jag menar, vilket vi angav i ett särskilt yttrande till Riksdagsutredningen, att farhågorna för att man inte skall klara av budgetprocessen under hösten oavsett om det blir regeringsskifte eller inte är kraftigt överdrivna. Jag vill bara understryka att det sannolika om man ser 10, 20 eller 30 år framåt är att det inte kommer att bli regeringsskifte vid varje val. Det sker betydligt mera sällan. Daniel Tarschys argumenterar som om det föreliggande förslaget inte innebär en betydande samordning. Man öppnar här för en mycket bra samordning mellan fackutskott och finansutskott. Man skall ta saker i rätt ordning. Man skall börja med de stora frågorna och sedan ta detaljfrågorna efter hand. Med den här uppläggningen gäller det att konstatera var man har majoriteten. Det är inget större fel på arbetsformerna. Hur vi skall få handlingskraftiga regeringar om det inte skapas klara majoritetsförhållanden är ett annat problem. Det löser man inte på något sätt genom att skapa några speciella maktbefogenheter åt just finansutskottet. Jag anser att den bedömning som Daniel Tarschys gör av Riksdagsutredningens förslag är alltför pessimistisk och negativ. Han ser inte alls de stora möjligheter till en successiv, men ändock, utveckling mot bättre och bättre effektivitet och större och större samordning.
Herr talman! Jag ser möjligheterna till en förbättring. Jag tror att den reform som vi nu skall fatta beslut om mycket snart kommer att visa sig vara otillräcklig. Jag vill dock betona att vi måste utforma budgetprocessen i riksdagen så att den inte bara tål vackert väder och lägen där partierna fungerar och håller ihop, där utskotten är lojala och där det samlade resultatet blir någorlunda korrekt i förhållande till regeringens intentioner. Budgetprocessen måste också tåla mera turbulenta parlamentariska lägen, där det kan vara fråga om betydande oenighet, upphetsning och strid om olika komponenter i regeringens politik. Därför är det nödvändigt att ge finansutskottet en starkare ställning. Det är också nödvändigt att se till att det är möjligt att sammanhållet votera om olika budgetalternativ. Vi skall inte göra som vi nu gör. Nu sönderdelar vi budgeten i dess olika primfaktorer.

Herr talman! Först skulle jag vilja vända mig till tredje vice talman Bertil Fiskesjö. Det var många som tackade honom under granskningsdebatten. Det här är troligen den sista debatten under vilken vi uppträder tillsammans här i kammaren. Innan jag kom in i riksdagen uppfattade jag Bertil Fiskesjö som en vital polemiker på tidningssidorna. I utskottet har jag lärt känna honom som en uppfriskande, provocerande politiker. Han är mycket klarsynt och har en oerhörd kompetens. Men inte bara det. Han är också varmhjärtad. Han har glimten i ögat, och han har en underbar, torr humor. För mig såsom lärling i riksdagen har det varit mycket betydelsefullt att ha Bertil Fiskesjö som läromästare. Det har varit mycket betydelsefullt och viktigt. Tack skall du ha Bertil, och lycka till som riksdagsveteran! Herr talman! I motsats till Daniel Tarschys tycker jag att det beslut som vi kommer att fatta i dag när det gäller uppföljningen av Riksdagsutredningen är mycket glädjande och viktigt och utgör något av en milstolpe i utvecklingen av riksdagens arbetsformer. Det är många saker som redan berörts här, så jag skall inte fördjupa i dem. Det är viktigt att vi avdramatiserar det här med riksdagsåret och slipper begreppet urtima riksdag, att vi får möjlighet att framställa skriftliga frågor under sommaren osv. Vi har påpekat att motionsrätten är det faktiskt angeläget att slå vakt om, att man uppmanar till frivillig restriktivitet när det gäller riksdagens kompetensområde och inte så att säga springer utanför. Det absolut viktigaste är övergången till kalenderårsbudget och rambeslutsmodellen. Jag tror att det är oerhört betydelsefullt. Jag tror också att valdagens förläggning är en fråga som går att hantera, även om det kan bli problem under just valår. I och med att vi nu inför fyraåriga mandatperioder är det fråga om temporära problem. På någon punkt är jag kritisk, även om jag inte avgett vare sig reservation eller särskilt yttrande. Det är att Riksdagsutredningen inte kom fram till ett ordentligt förslag när det gäller utskottsorganisationen, utan man sköt frågan framför sig. Det kan bli bekymmer. Skall man fatta den här typen av beslut är det väldigt viktigt att de fattas inför en ny mandatperiod. Det är oerhört svårt att gå in under en mandatperiod när folk valts till olika utskott och göra kraftfulla förändringar. Vi hoppas att också den frågan kan hanteras under det kommande året på ett bra sätt. Jag är oerhört kritisk mot hanteringen i utskottet när det gäller utbyggnaden av Riksdagens revisorers organisation. Vi var eniga i utredningen. Plötsligt började socialdemokraterna darra på manschetterna utan att ha lämnat några reservationer eller särskilda yttranden i utredningen. Nu blir det en försiktig utbyggnad, och det har jag accepterat utan någon särskild markering. Den här typen av frågor bör ju beslutas i betydande enighet. Men det hade varit bra om vi hade fullföljt Riksdagsutredningen på denna punkt. Tack!
Herr talman! Jag vill bara upplysa Invgvar Svensson om att vi faktiskt avgav ett särskilt yttrande om revisorerna i Riksdagsutredningen.
Herr talman! Jo, det är sant, Bergqvist, att det fanns ett särskilt yttrande. Men det gällde endast placeringen av den pool som skulle kunna användas av utskotten, inte själva sammansättningen.
Herr talman! I vårt särskilda yttrande förde vi också en diskussion om hur utbyggnaden av Riksdagens revisorer skulle finansieras. Vi pekade på möjligheten att samordna resurserna i Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer. Vi underströk att det är viktigt att man inte bara bygger ut på olika håll utan också funderar över hur utbyggnaden skall finansieras.

Herr talman! Jag skall försöka vara så kortfattad och ''predikastisk'', som man brukar säga, som möjligt. Jag är väl litet udda. Även om det här är mitt sista inlägg i riksdagen, skall jag inte ägna mig åt tacksägelser vare sig till talmännen, ledamöterna eller till personalen. Det finns andra tillfällen för det. Jag hemställer att andra som går upp i talarstolen efter mig och vill ta upp tiden med tacksägelser gentemot mig undviker det. Jag tycker att ni kunde ha gjort det tidigare i så fall. Ni kan också göra det under den pågående veckan, vi har ytterligare några dagar kvar. Ni kan tala om för mig hur bra ni tycker att jag är, och jag skall tala om för er hur bra ni är. Herr talman! Jag har under alla mina år i riksdagen arbetat med väldigt många olika uppgifter. Alla har varit oerhört spännande, stimulerande och engagerande. Men frågan är om inte arbetet och ordförandeskapet i Riksdagens revisorer har tagit priset. Att granska och utvärdera våra reformer inom den offentliga sektorn, den offentliga verksamheten, är oerhört viktigt. Jag tror att jag vågar säga att Riksdagens revisorers verksamhet har utvecklats och blivit allt bättre. Men den kan bli ännu bättre. Det är en utmaning för såväl kansliet som den kommande nya uppsättningen i höst. Som glad pensionär skall jag med intresse vara ett slags utomstående revisor av Riksdagens revisorers verksamhet. Riksdagsutredningens förslag gladde mig mycket. Vissa socialdemokratiska ledamöters motioner förvånade mig lika mycket, inte minst konstitutionsutskottets ordförande Thage Petersons agerande. Vi har känt varandra länge, från hedenhös i filmcensursutredningen för många decennier sedan. Där kamperade vi ihop, hade trevligt och uppskattade varandras vänskap. Sedan har jag följt Thage Petersons öden och äventyr och uppskattat hans insatser i svenskt samhällsliv. Men Thage Petersons agerande efter det att vi kritiserat handläggningen av frågan om Saabfabriken i Malmö, då Thage Peterson var industriminister, förvånade mig. Det är litet märkligt att konstitutionsutskottets ordförande inte är här just nu. Han måste ha ett väldigt tungt skäl för att han inte är här, i det här rummet. Men jag är rätt övertygad om att han kommer att läsa protokollet. I dag har Thage Peterson bemött DN:s ledare i söndags. Där backar Thage Peterson, kan man säga. ''Makten måste kontrolleras'' är överskriften. Jag vet inte om det är Thage Peterson som skrivit den eller om det är DN. Det står så här: ''Jag själv och mitt parti vill ha en stark riksdagsrevision.'' Jag tycker att det är bra att det står så. Det länder med andra ord Thage Peterson till heder att han har kommit med denna artikel i DN i dag. Revisorer skall inte vara älskade. Det är vi inte heller. Alldeles särskilt på vissa håll har jag till min förvåning upptäckt att vissa generaldirektörer har visat prov på mycket dåligt humör och brist på förmåga att hantera kritik. En generaldirektör, ett statsråd eller en myndighetsperson över huvud taget som inte med gott humör kan hantera kritiken och lära av den ifrågasätter jag. Jag ifrågasätter om vederbörande är lämplig som chef och ledare. En sak till. Vi har haft mycket gott samarbete med alla utskotten. Men det arbetet kan självfallet också bli bättre, som famgår av utskottstexten. Vi har också haft ett mycket gott samarbete med Riksrevisionsverket. Och det kan naturligtvis också bli mycket bättre. Men till vissa ledamöter och Thage Peterson, som jag nu ser gående i kammaren, vill jag säga att Riksrevisionsverket ju är regeringens organ. Riksdagens revisorer är riksdagens organ. Låt där vara en principiell rågång. För övrigt har jag i ett annat sammanhang, som styrelseledamot i en verksstyrelse, sett hur RRV arbetar. Det har gjort mycket goda insatser. Herr talman! Avslutningsvis är gransknings och förvaltningsrevisionsverksamheten en synnerligen nödvändig uppgift för riksdagen. Jag uppskattar att utskottet så småningom blev enigt när det gällde frågan om riksdagsrevisionen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag satt på mitt rum och skrev några rader på ett tacktal som jag skall rikta till tredje vice talmannen och vice ordföranden i KU. Det var orsaken till att jag inte var i kammaren. Vi skall ha avslutningsfest i konstitutionsutskottet, och jag tar allvarligt också på den frågan. Jag visste inte att Alf Wennerfors ville ägna så mycket tid åt min person i debatten om Riksdagsutredningen, där vi är eniga. Det föreligger inte någon socialdemokratisk reservation, utan det är fråga om ett enigt betänkande. Jag vill sedan till Alf Wennerfors säga att han liksom många andra har överreagerat på ett brev som snart är ett och ett halvt år gammalt. Det var inte något hemligt med det brevet, utan det var ett offentligt dokument som skickades till Riksdagens revisorer och som innehöll upplysningar. Jag kunde ha valt att knacka på Alf Wennerfors dörr, eftersom vi är bänkkamrater. Men då hade jag på ett otillbörligt sätt lagt mig i revisorernas verksamhet. Det var bättre att jag samlade ett antal synpunkter i ett brev som offentliggjordes och överskickades till Riksdagens revisorer. Jag såg inte något speciellt anmärkningsvärt med detta. Sedan vill jag gärna säga att Alf Wennerfors och jag är överens på en väldigt viktig punkt, nämligen hur oerhört viktiga och nödvändiga Riksdagens revisorer verkligen är -- det har jag sagt i flera sammanhang och det vill jag upprepa här -- liksom konstitutionsutskottets granskande verksamhet är oerhört viktig i en demokrati. Jag vill också kosta på mig att säga att jag uppskattar Alf Wennerfors insatser i Riksdagens revisorer. Jag är helt säker på att det arbete som han har utfört under sina år som ordförande i Riksdagens revisorer också har ett bestående värde. Jag ser inte någon motsatsställning mellan mig och honom när det gäller punkten om Riksdagsrevisorernas betydelse. Min respekt för Alf Wennerfors och mitt förtroende för det arbete som han har utfört i Riksdagens revisorer kommer inte heller att kunna minskas.
Herr talman! Med anledning av kalaset skall jag inte bli långrandig. Jag vill återigen säga att det som står i artikeln länder Thage G Peterson till heder. Thage Peterson backar litet grand och det länder honom till heder. Det som jag nu hörde Thage Peterson säga från talarstolen gläder mig.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag till fullo instämmer i det som Bengt Hurtig tidigare har tagit upp och i det som Vänsterpartiet har lyft fram i sin meningsyttring. Jag skall inte upprepa dessa ståndpunkter, eftersom de med all tydlighet har framgått för kammarens ledamöter. Jag vill bara ta upp några andra synpunkter på detta ärende. Jag tänkte börja med frågan om behovet av reformer inom riksdagen. Jag är väldigt glad över Riksdagsutredningen, och jag anser att man har gjort ett mycket gott arbete. I mina ögon är behovet av reformer mycket stort. Daniel Tarschys påpekade att det under senare år har genomförts många förändringar. Jag anser att dessa förändringar är av godo. Det gäller t.ex. öppna utskottsförhör, möjligheten till samlade voteringar och möjligheten att inte förlägga voteringar på kvällarna utom när nöden så kräver det. Men dessa förändringar är inte alls tillräckliga. Det finns ett stort behov av ytterligare reformer. En fråga som har tagits upp i utredningen och i betänkandet gäller slopandet av urtima riksmöte och möjligheten att förlänga riksdagsåret. Jag hälsar det förslaget -- och förhoppningsvis det beslutet i dag -- med stor tillfredsställelse. Enligt min uppfattning är den arbetsordning som råder här i riksdagen i det närmaste omänsklig. Under den korta tid som jag har haft förmånen att vara med här -- tre år -- har jag kunnat konstatera att det är svårt att få riksdagsarbetet och den tid som man här lägger ner på det att gå ihop med det privata livet och familjen. Det har visat sig i det närmaste omöjligt, trots att jag bor här i Stockholm. Det arbete som vi utför här är väldigt hämmat av det faktum att vi under mycket kort tid har att ta fram olika förslag och fatta beslut. För egen del är den här situationen nästan ohållbar. Jag har tolkat det i stor utsträckning så, att eftersom vi är ett litet parti får de enskilda representanterna ta sig an väldigt många frågor. Men vid samtal med andra ledamöter, och inte minst när Ingela Thalén häromveckan gick ut i en stor artikel i Aftonbladet och beskrev sin situation, har jag kunnat konstatera att detta inte alls hänger ihop med att vi är ett litet parti. Denna orimliga arbetsbörda delas av många. Förslaget om en förlängning av riksdagsåret skulle alltså väsentligt kunna förbättra situationen på den här punkten. Fru talman! Jag har betraktat den här frågan utifrån möjligheten att kunna leva ett normalt liv även om man är riksdagsledamot. Jag tycker att det har varit svårt. Men detta har också en politisk aspekt, och det kunde vi se under hösten 1992 då krispaketet antogs. Just frånvaron av urtima riksting gjorde att riksdagen inte kallades in och fick möjlighet att under kort tid debattera de stora och viktiga förslag som då lades fram och som det fanns många synpunkter på. Vikten av att förändra arbetsordningen här i riksdagen gäller både för att kunna leva ett normalt liv och för att få politiska förslag bättre förankrade och bättre diskuterade innan man går till beslut. Fru talman! Jag vill också beröra en motion som behandlas i det här betänkandet. I och för sig förtjänar motionen inte uppmärksamhet men den finns där ändå. Det är en mycket märklig motion som Charlotte Cederschiöld har väckt. Hon har tagit upp de problem som hon ser med att ledamöterna är placerade länsvis och inte utifrån partibeteckning. Enligt Charlotte Cederschiöld leder detta till bytänkande. Jag har väldigt svårt att förstå den synpunkten, och jag har svårt att förstå hur Charlotte Cederschiöld som delar bänk med Barbro Westerholm kan ha så stora invändningar mot den länsvisa placeringen. Jag delar bänk med Henrik S Järrel, och för egen del kan jag säga att jag tycker att det är en fördel med att vara länsvis placerade och med att vi inte sitter samlade i partigrupper. Om man inte kan behålla partidisciplinen och de partimässiga skälen till varför man tycker si eller så i en fråga tror jag inte att det hjälper att man sitter samlat, utan då är det helt andra faktorer som är avgörande. Jag är alltså glad över att utskottet har avstyrkt denna motion. Det är beklämmande att den över huvud taget har väckts. Fru talman! Avslutningsvis skall jag ta upp en motion som jag under tre år i följd har väckt och som har fått en mycket positiv behandling. Man brukar säga att trägen vinner. Vi från Vänsterpartiet har tagit upp frågan om registrering av ledamöters ekonomiska intressen. Och varför har vi gjort det? Ja, det kan naturligtvis vara av intresse för var och en av oss att se hur den ekonomiska situationen för övriga ledamöter ser ut. Men det är inte detta som har varit huvudmotivet. Jag anser att denna fråga har väldigt stor betydelse med tanke på det bristande förtroende som många av oss politiker faktiskt åtnjuter bland det svenska folket. Många anser att vi politiker skor oss på andras bekostnad och att vi inte lever upp till situationen som föredömen på det sätt som vi borde göra i olika avseenden. Jag tror att det är av stor betydelse att det klart och tydligt framgår hur ledamöters ekonomiska situation ser ut och i vilken mån vi ledamöter kan anses vara otillbörligen påverkade av att vi har ekonomiska intressen i en bolagsstyrelse, fackförening eller i något annat sammanhang. Därför blev jag mycket glad när vi första gången fick stöd för vår reservation av socialdemokraterna men nu senast också av enskilda ledamöter -- Inger Westerholm från Folkpartiet. Jag hoppas att riksdagen i dag kan fatta ett enhälligt beslut om detta förslag. Man kan säga att detta är en liten fråga, men den är betydelsefull. Om den i någon mån kunde bidra till att höja politikers anseende, vore det mycket bra.

Fru talman! För att jag inte skall få dåligt rykte vill jag bara säga att jag redan har avtackat Bertil Jag skall nu övergå till att tala om konstitutionsutskottets betänkande KU18. När det gäller mina reservationer vill jag i korthet säga att jag, i likhet med tredje vice talman Bertil Fiskesjö, är glad att det är ett enigt utskott som står bakom förslaget om tillsättande av en utredning för revisions och utredningsarbete och hur det arbetet skall bedrivas. Jag tror att det är viktigt att diskutera förstärkningen av riksdagens revisions och utredningsverksamhet. I detta sammanhang är det speciellt viktigt med ytterligare diskussion om hur samarbetet skall organiseras mellan revisionen och utskotten, vilka måste få förbättrade utredningsresurser och möjligheter att genomföra konsekvensanalyser. Här vill jag varna för en inom riksdagen härskande övertro på konsekvensanalyser. Det har blivit något av ett magiskt ord. KU har bett de olika utskotten att kommentera användandet av konsekvensanalyser. Finansutskottet har ansett att riksdagen bör ställa krav på att konsekvensanalyser skall ingå i alla lagstiftningspropositioner. Ny demokrati har i finansutskottet anmält en avvikande mening. Vi har anfört att man på det ekonomiska området bör skapa ett till lagrådet motsvarande organ, vilket bör kallas ett ekonomiskt råd. Rådet skall ha till uppgift att granska regeringens konsekvensanalyser och biträda riksdagen med ett förbättrat beslutsunderlag. Jag skall i korthet beröra några av reservationerna. Vi har i en reservation beträffande riksmötets högtidliga öppnande föreslagit ett återgående till den ordning som rådde vid riksdagens högtidliga öppnande år 1975. Jag har till min glädje funnit att manstarka namn från Moderaterna stöder vår reservation i ett särskilt yrkande. Jag har också i en reservation tagit upp ledamöternas placering i kammaren. Eftersom vi nu har bråttom behöver vi inte diskutera denna fråga ytterligare. Jag vill i stället ta upp en reservation som står mig personligen mycket nära. Det gäller frågan om ersättare för riksdagsledamöter, vilket jag har varit. Ni får verkligen höra problemställningen från ''the horses mouth''. För de riksdagspartier som inte omfattas av kvittningssystemet är det nu inte möjligt att kalla in en ledamot för kortare tid än 30 dagar, vilket är en stor olägenhet i en situation där varje röst räknas. Som ni vet räknas varje röst från Ny demokrati, vilket ni säkert kommer att märka vid de fortsatta debatterna och omröstningarna under denna vecka. Jag har, som ni själva säkert har sett, linkat i två månader. Jag skulle egentligen ha legat hemma, eftersom jag har haft svårt ryggskott. Men jag har med stor smärta tvingat mig hit för att delta i de viktiga omröstningarna. Jag tycker att systemet är fel. Jag har lidit av detta. Det är tid att ändra systemet. Om man är sjuk och kan uppvisa läkarintyg skall man kunna sätta in en ersättare, även för en kortare tid än 30 dagar. Fru talman! Med tanke på kammarens arbetsbelastning skall jag helt kort yrka bifall till Ny demokratis reservationer 1 och 4.

Fru talman! Också jag vill instämma med dem som har tackat Bertil Fiskesjö för de insatser han har gjort i konstitutionsutskottet både som ledamot och vice ordförande. Som det ibland framskymtar i medierna kan de stridande viljorna i konstitutionsutskottet vara ganska heta. Bertil Fiskesjö har på ett urmärkt sätt och med lätt sinne försökt att lösa upp de knutar som har funnits. Jag känner stor sympati för hans sätt att arbeta i konstitutionsutskottet.

Fru talman! Av skäl som redan har berörts och på grund av KU:s vidare aktiviteter i kväll måste jag vara mycket kortfattad, trots att jag hade förberett ett betydligt längre anförande. Men jag hänvisar till den motion som har väckts av Hans Gustafsson och mig i detta ärende. Där har vi utförligt motiverat de yrkanden som jag strax skall återkomma till. Vad gäller respekten för folkomröstningens resultat anser jag att den lämpligaste formen för en höjning av trovärdigheten vore en gemensam deklaration av samtliga partier som är representerade i riksdagen, i vilken partierna förbinder sig att respektera folkomröstningens resultat. Av deklarationen bör framgå att blankröster skall räknas separat och att de inte direkt eller indirekt kan tillgodoräknas någon sida. Den sida som får flest röster har vunnit. Ett högt valdeltagande är synnerligen önskvärt men är inget villkor för att folkomröstningens resultat skall respekteras. Jag yrkar bifall till reservation 2 mom. 6. Beträffande alternativens utformning vänder jag mig emot att valsedlarna för ja och nej-sidan föreslås utformas som en fråga med den formulering som föreslås i propositionen. EU:s medlemsstater?'' skapar intrycket att det är fråga om en opinionsundersökning och inte en valhandling, som dessutom innebär beslutsfattande. Frågeformuleringen kan fungera ledande genom att implicera ett ja-svar. Alternativen bör vara så enkla och klara som möjligt så att medborgarna kan avge svar med entydig viljeinriktning.

Om villkoren i anslutningsavtalet ändras direkt eller indirekt, t.ex. genom beslut av EU domstolen eller det europeiska rådet, blir en eventuell ja-seger i folkomröstningen mindre legitim. Jag yrkar bifall till reservation 1 beträffande mom. 2. Jag kommer att begära votering och rösträkning härom. Fru talman! Vidare yrkar jag beträffande mom. 12 bifall till reservation 3. Jag kommer också på den punkten att begära votering och rösträkning. Jag anser att det är nödvändigt med ett tillkännagivande till regeringen att det från demokratiska utgångspunkter är önskvärt med en öppen och löpande redovisning av kampanjorganisationernas finansiering, framför allt med hänsyn till att speciellt ja-sidan kommer att få och redan har fått mycket stora bidrag från företag, enskilda och organisationer.

Fru talman! Jag instämmer i mycket av vad Hans Göran Franck nyss sade. Frågan om medlemskap i den europeiska unionen är avgörande för vårt lands framtid och självbestämmanderätt. Det är bra att riksdagens partier i enighet vänder sig till svenska folket och att alla partier försäkrar att folkviljan skall respekteras. Utskottet understryker att samtliga regeringspartier och övriga partier har varit ense om att en rådgivande folkomröstning i praktiken skall vara beslutande. Jag hoppas att det kan bekräftas här i dag. Det är viktigt att de frågor som ställs till folket blir entydiga och klara. Det bör inte finnas något utrymme för riksdagen att konstruera anledningar till att bortse från folkomröstningens resultat. Vad folket har att ta ställning till är helt enkelt, som sägs i reservation 1, ett ja eller ett nej till ett medlemskap. Den formuleringen är entydig och kan inte ge upphov till några diskussioner. Därför vill jag också yrka bifall till denna reservation som avser mom. 2. Vi menar att det är nödvändigt att folkets vilja entydigt definieras som det ja-alternativ eller det nej-alternativ som samlar flest röster och som vinner. Man kan t.ex. inte dra slutsatsen att en eventuell blankröst skulle vara detsamma som att väljaren överlåter åt riksdagsmajoriteten att avgöra frågan. Blankrösten bör tolkas så att väljaren överlåter åt de icke blankröstande att bestämma. Det finns enligt min mening nu bara två situationer som skulle medföra att riksdagen inte låter sig vägledas av folkomröstningsresultatet. Den ena är om det blir exakt samma antal röster för eller emot ett medlemskap. Den andra är att blankrösterna skulle bli flest. Risken för att någon av de situationerna skulle uppträda är ganska liten. Invandrarnas utanförståendeskap är ett demokratiskt problem. Invandrarna bör ha rösträtt efter samma grunder som i kommunala val. Därför hävdar vi att den kommunala röstlängden skall ligga till grund för deltagande i folkomröstningen. Problemen som kan uppstå härvidlag tror vi går att lösa. Vi menar också att kampanjbeloppen borde ha varit av minst samma storlek som de medel som anslogs till kampanjorganisationerna vid folkomröstningen rörande kärnkraften. Dåvarande belopp om 18 miljoner per sida skulle i dagens penningvärde motsvara 49 miljoner kronor, eller 98 miljoner kronor totalt. Då emellertid kampanjorganisationerna redan erhållit 10 miljoner skulle vi alltså ha velat höja beloppet till 88 miljoner kronor. Det har vi emellertid inte fått gehör för. Vi kan konstatera att ja och nej-sidan de facto har mycket olika resurser. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om att ALU-jobb inte skall få användas i kampanjorganisationerna har särskilt drabbat nejsidan. Det påstås nu att Utrikesdepartementet har ALU-anställda. Såvitt jag vet har inte Arbetsmarknadsstyrelsen sagt någonting om detta. Den här typen av problem stöter vi hela tiden på. Etablissemanget har lätt för att styra över resurser till ja-sidan, medan nej-sidan får kämpa för att komma åt dem. Vi tycker därför att det är viktigt med en öppen redovisning av finansieringen av kampanjerna. Därför har vi också ställt oss bakom reservation 3 under mom. 12. I vårt förslag har vi också strukit under att bidragen borde ha varit lika stora som i folkomröstningen om kärnkraften. I remissbehandlingen borde Maastrichtfördraget och rapporten från EU:s ministerråd till EU parlamentet ha ingått. Birgitta Hambraeus har tagit upp detta i sin motion. Det tycker vi är bra. Riksdagen har nu i en första läsning antagit förslagen till ändringar i regeringsform och tryckfrihetsförordning, vilka blir en följd av EU medlemskapet. Vi vill understryka att den andra riksdagsbehandlingen av de här förslagen måste ske efter det att folkomröstningen har ägt rum.

Fru talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 50, om den planerade folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap den 13 november, baserar sig i allt väsentligt på den proposition som i sin tur har partiöverläggningarna under förra hösten som bakgrund. Detta har gjort att utskottet naturligtvis har känt sig i hög grad bundet. Det har inte stått så mycket utrymme till buds för oss att gå in och göra några större ändringar. Partiöverläggningarna har styrt händelseförloppet inte bara i det här hänseendet utan också när det gäller andra grundlagsfrågor. Det är egentligen fyra frågor som har diskuterats här. De har också tagits upp av både Hans Göran Franck och Bengt Hurtig. Det är folkomröstningens status. Den är formellt rådgivande, men blir i realiteten beslutande. Det har efterlysts en gemensam deklaration från partiledare, från gruppledare. Jag har efterhört de synpunkter som finns i olika sammanhang och kan bara konstatera, vilket också framgår av betänkandet, att det är alldeles entydigt hur resultatet skall tolkas. Det är den relativa majoriteten som blir avgörande. Det förslag, ja eller nej, som får de flesta rösterna kommer också att avgöra frågan om Sveriges inträde i EU. Blankrösterna utgör alltså inte i realiteten något problem. De kommer att registreras, de finns där, men de kommer inte att påverka resultatet. Sedan finns det naturligtvis vissa teoretiska konstruktioner som man kan göra, att blankrösterna skulle bli flest. Men, som Bengt Hurtig var inne på, detta är ändå ingenting som har så förfärligt mycket med verkligheten att skaffa. Skulle så bli fallet får väl den nytillträdande riksdagen ta ställning till det problemet. Även några andra problem har tagits upp. Det gäller vilka som skall utöva rösträtt. Här har man varit överens vid partiledaröverläggningarna att det bara bör vara svenska medborgare som skall ifrågakomma. Man har också vid partiledaröverläggningarna nått en uppgörelse om vilka medel som bör anslås till kampanjverksamheten och om principerna för hur de här medlen skall fördelas. Det finns alltså inte heller där något större utrymme för något eget spel från KU:s sida. Med det sagda, fru talman, yrkar jag avslag på reservationerna och meningsyttringarna och bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Fru talman! Det var mycket bra att få höra de här formuleringarna. Jag hoppas att de kan lugna dem som ifrågasätter att riksdagen kommer att följa folkomröstningsresultatet. Men låt oss spekulera i att det skulle bli 35 % nej, Moderata samlingspartiet att följa folkomröstningsresultatet, eller kommer man att försöka hävda att det är för många blankröster?

Fru talman! Självfallet gäller i den situationen att de 33 procenten är de flesta. De 32 procenten är färre. Blankrösterna räknas inte. Däremot kan jag för egen del inte tänka mig att rösta nej till EU. Men möjligheten finns alltid i en kritisk situation att lägga ned sin röst.

Fru talman! Det Catarina Rönnung har sagt understryker betydelsen av det som Hans Gustafsson och jag har framfört i vår motion. Jag anser att det, även om det som Birger Hagård säger har förekommit partiöverläggningar, finns all anledning att i det här läget verkligen understryka vikten och behovet av att få en gemensam skriftlig deklaration från samtliga riksdagspartier. Det rör sig inte för min del om att på något sätt misstänkliggöra någonting. Det rör sig om att stärka förtroendet för folkomröstningen. Det görs bäst genom att man får den här gemensamma skriftliga deklarationen.
Fru talman! Jag har sagt tidigare och jag upprepar det. Här finns deklarationer från samtliga partier. Folkomröstningsresultatet kommer att följas. Det är den relativa majoriteten som kommer att vara avgörande. Då behövs det inte, Hans Göran Franck, några ytterligare deklarationer i det här sammanhanget. Moderata samlingspartiet står bakom detta. Skulle det bli så olyckligt att man skulle få ett negativt folkomröstningsresultat, kommer i varje fall inte jag att kunna rösta emot ett svenskt medlemskap i EU, en fråga som jag har slagits för i hela mitt liv. I värsta och sämsta fall tvingas jag i en sådan situation att avstå. Men den valsituationen kommer knappast att uppstå. Blir det ett nej i folkomröstningen kommer inte saken att kunna fullföljas.

Fru talman! Det behövs i så fall inte något konfirmerande av riksdagen. Det är endast i en jasituation som det konstitutionellt är nödvändigt att få frågan därhän.
Fru talman! Birger Hagård har yttrat sig på ett sätt som för hans del kan sägas vara tillfredsställande. Jag utgår från att han verkligen har hela sitt parti bakom sig. Men han kan inte tala mer än för sig och för sitt parti. Det finns ju fler partier. Jag vidhåller att en gemensam skriftlig deklaration behövs. Den skulle stärka förtroendet för folkomröstningen.

Fru talman! Det är också vårt partis ställningstagande att vi skall följa folkomröstningens resultat.

Herr talman! Riksdagen skall snart och efter en ganska kort debatt besluta att avveckla Om riksdagens ledamöter skulle ta ställning till frågan om domstolens fortsatta verksamhet efter det arbetsresultat som domstolen har presterat vore utgången given. Motiveringen för förslaget om nedläggning är dock en helt annan, nämligen att domstolen inte fullgör sina uppgifter på ett bra sätt. Det handlar om principer. Det skall inte finnas några specialdomstolar. En majoritet av utskottets ledamöter har ställt sig bakom den principen, och fort skall det gå. Domstolen försvinner nu på några veckor. Därmed kan regeringen utåt säga att den påbörjat avvecklingen av specialdomstolarna, trots att den misslyckats att under sin regeringstid lägga fram förslag om att helt avveckla hyresnämnderna och arrendenämnderna. Riksdagen får genom denna proposition möjlighet att ansluta sig till regeringens principer för specialdomstolar. Socialdemokraterna avvisar denna propå och yrkar avslag på hela propositionen. Herr talman! Bostadsdomstolens avskaffande är i dagsläget närmast att likna vid ett bländverk i förhållande till regeringens ambition att slopa denna specialdomstol. Specialdomstolens avskaffande klaras blott och bart genom att en ny speciallag stiftas. Den speciella lagen möjliggör skapandet av en speciell domstol inom Svea hovrätt. Detta specialarrangemang måste till därför att regeringen inte kunnat vänta med ställningstagandet till Bostadsdomstolen till dess att hela frågan kunnat bedömas. Nu sker förändringen trots att det är oklart med första instansens roll, samtidigt som ändringar av avsevärt slag sker i den materiella hyrslagstiftningen, bl.a. en ny förhandlingsordning. Alla anser att den valda lösningen inte är bra. Regeringen, och givetvis utskottsmajoriteten, anser att de praktiska olägenheterna med en delreform inte framstår som särskilt påtagliga. Lagrådet säger att förslaget kan godtas som ett provisorium trots att det ofrånkomligen är förenat med vissa olägenheter. Detta är förutsättningarna för beslutet om att avveckla Bostadsdomstolen. Det känns trist att uppleva hur regeringen med majoritetsmakten återigen driver igenom ett beslut som många opponerar sig mot. Särskilt beträffande domstolar borde breda lösningar eftersträvas. Socialdemokraterna anser att regeringens restriktiva syn på specialdomstolar inte är sakligt motiverad. Varje domstols verksamhet måste bedömas efter dess egna meriter och inte efter en stelbent principiell uppfattning. Intresseledamöternas medverkan i dömandet ger extra auktoritet åt domstolens avgöranden. De innebär också snabbare och mer kompetent prövning av målen. Den medlande verksamhet som hyresnämnderna har liksom deras funtion och sammansättning är av stor betydelse för hyresmarknadens funktionssätt och parternas tilltro till detta. I propostionen i detta ärende berörs frågan om Bostadsdomstolens sammansättning och dennas förenlighet med kraven i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I förra veckans debatt om hyreslagstiftningen påstod den moderate företrädaren Mikael Odenberg i generella ordalag att vår hyreslagstiftning medfört att Sverige av Europadomstolen fällts för kränkning av de mänskliga rättigheterna. Man kunde av detta inlägg få intrycket att det var Europadomstolen uttalat sig om. Så var emellertid ingalunda fallet. Det Europadomstolen uttalade sig om var sammansättningen av Bostadsdomstolen i ett alldeles speciellt fall. Det man kritiserade rättades till genom ett riksdagsbeslut redan våren 1991. Den kritiken äger knappast relevans i dagens debatt. I anslutning till att Europadomstolen prövade saken uttalade den också följande: ''På grund av sin särskilda erfarenhet, förefaller de lekmannaledamöter som sitter i Bostadsdomstolen tillsammans med yrkesdomarna i princip vara utomordentligt väl kvalificerade att delta i bedömandet av tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster och av de särskilda frågor som kan uppstå i sådana tvister''. Det är ett bra betyg, som inte kan tas till intäkt för kritik mot Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservation 1 till justitieutskottets betänkande 31 för innevarande riksmöte. Under förutsättning att reservation 1 skulle komma att avslås yrkar jag också bifall till reservation 2. Om reservation 2 skulle bifallas yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag har i kväll endast för avsikt att till detta betänkande lämna Västerpartiets röstförklaring med anledning av den motion som behandlas i betänkandet och som väckts med anledning av propositionen. Vår motion tillgodoses genom de socialdemokratiska reservationerna. Därför kommer vi att rösta för reservationerna 1, 2 och i förekommande fall även för reservation 3.
Herr talman! Frågan om specialdomstolarna har varit uppe till debatt vid ett flertal tillfällen. I dag har vi att besluta om Bostadsdomstolens upphörande.

Sådana överväganden har gjorts på regeringskansliet och lett till promemorian Specialdomstolarna i framtiden. Efter ytterligare överväganden har sedan den proposition lagts fram som vi nu debatterar. Förutom frågan om Bostadsdomstolens avskaffande tas i propositionen upp vissa allmänna frågor om specialdomstolarna och var rättsskipningen skall ske i framtiden beträffande dagens arrende och hyresnämndsärenden. Herr talman! Domstolsväsendet har ju som grundstomme två parallella domstolsorganisationer, dels allmänna domstolar, dvs. tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen, dels förvaltningsdomstolar, dvs. Till detta system kommer dessutom de fristående specialdomstolarna samt ett antal nämnder som prövar olika slag av tvister, t.ex. hyres och arrendenämnderna, vilka särskilt berörs i det nu diskuterade betänkandet. I propositionen gör regeringen den bedömningen att flertalet av måltyperna i specialdomstolarna i framtiden bör prövas av de allmänna domstolarna eller de allmänna förvaltningsdomstolarna. De viktigaste argumenten som brukar framföras till specialdomstolarnas fördel är snabb rättsskipning, specialkunnande och parternas förtroende. Herr talman! När det gäller snabb rättsskipning bör det påpekas att specialdomstolar inte alltid utgör någon garanti för snabbhet. Balanserna kan vara besvärande även för specialorganen. Hur lång tid som ärendet tar är en fråga om resurser och prioriteringar. Genom olika regler om förtur m.m. kan det ges ett extra snabbt förfarande även inom de allmänna domstolarna. Snabbhetskravet är, som jag ser det, ett relativt svagt argument för värnande om specialdomstolar. Ett annat av argumenten för specialdomstolar brukar vara kravet på specialkunskaper. Men särskilda ledamöter med särskilda fackkunskaper kan faktiskt även tillföras de lägre instanserna inom allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar. Specialkunskap kan tillgodoses genom koncentration av vissa mål till vissa domstolar, genom adjungering av olika typer av jurister eller på annat sätt. Vissa typer av mål kan också speciallottas på vissa avdelningar eller rotlar inom en domstol som därmed kan hålla en hög sakkunskap på sina speciella områden. Kravet på sakkunskap förutsätter alltså inte specialdomstolar. Herr talman! Argumentet att s.k. intresseledamöter i specialdomstolarna inger parterna ett större förtroende än en sammansättning med andra ledamöter känns tveeggat. Å ena sidan har naturligtvis intresseledamöter hög sakkunskap och kan genom detta och sin knytning till berörda organisationer ingjuta ett ökat förtroende. Men å andra sidan kan sådana knytningar till organisationerna förväntas ge solidarisering med och verkande för just de organisationer som de på något sätt är knutna till. Tvivel om opartiskhet kan då självfallet uppstå. Herr talman! I propositionen framhålls bl.a. att införandet av Bostadsdomstolen medförde ett avsteg från principen om ett sammanhållet domstolsväsende. Vissa frågor enligt hyreslagsstiftning prövas fortfarande av allmän domstol, vilket innebär en splittring av hyresprocessen. Bostadsdomstolen är dessutom relativt liten med visst beroende av domstolsväsendet i övrigt för sin personalförsörjning. Sammantaget har regeringen i sitt förslag kommit fram till att det är tid för att genomföra en delreform. Den har föreslagit att Bostadsdomstolen bör upphöra som fristående domstol den 1 juli 1994. Vidare föreslås att Svea hovrätt i ett första steg ensam övertar Låt mig sedan säga några ord om arrende och hyresnämnderna. Regeringen har den principiella inställningen att rättsskipningen inom det hyresoch arrenderättsliga området bör koncentreras till de allmänna domstolarna. Regeringen föreslår i propositionen att arrende och hyresnämnderna på sikt skall upphöra. Huvuddelen av deras arbetsuppgifter skall övertas av tingsrätterna. Tingsrätternas normala förfarande och sammansättning bör gälla i de mål som övertas. Det innebär också att intresseledamöter inte bör delta. Trots regeringens principiella inställning anser regeringen att tingsrätternas övertagande av arrende och hyresnämndernas ärenden kräver att ytterligare överväganden sker innan förändringen kommer till stånd. Regeringen aviserar en översyn av de hyresprocessuella reglerna liksom en viss omarbetning av de materiella reglerna under sommaren och hösten 1994. Däremot bör, enligt regeringsförslaget, arbetet med samlokalisering och viss administrativ samverkan mellan nämnderna och tingsrätterna fortsätta i enlighet med den principiella inriktning som regeringen angivit. Justitieutskottet instämmer i regeringens förslag. Det gäller också förslaget om att Svea hovrätts beslut inte skall kunna överklagas, liksom övriga förslag i propositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Här står två olika synsätt mot varandra. Kjell Eldensjö försöker på majoritetens vägnar att skaka fram några argument, t.ex. Bostadsdomstolens litenhet och vissa principiella resonemang om att vi skall ha allt inom samma domstol. Jag måste få fråga Kjell Eldensjö en sak. Man talar om den sakkunskap och de speciella kunskaper som kan finnas på hyresrättslagstiftningens område och att det kan uppstå svårigheter att klara detta med de allmänna domstolarna. Då säger Kjell Eldensjö att vi får koncentrera den här typen av mål till en viss avdelning inom domstolen eller till en viss domstol. Betyder det att det bara är vissa tingsrätter som skall handlägga de här målen och att det i fortsättningen bara skall vara en överinstans, nämligen Svea hovrätt? Är det inte principen som får gälla här, Kjell Eldensjö? När det sedan uppstår svårigheter i den praktiska hanteringen ändrar man uppfattning litet grand. Det viktiga är att avskaffa I praktiken flyttar man in denna speciella domstol i Svea hovrätt och fortsätter som om ingenting egentligen har hänt. Det här förslaget handlar ju i första hand om att regeringen och de borgerliga företrädarna skall kunna peka på att de faktiskt har gjort något när det gäller specialdomstolarna och att de försöker leva efter principerna. Det finns ju ingen kritik mot funktionssättet hos vare sig hyresnämnder, arrendenämnder eller Bostadsdomstolen som ger anledning till någon förändring. Sedan säger Kjell Eldensjö att man enligt regeringens förslag skall utreda en rad frågor runt detta. Detta är ju poängen i Socialdemokraternas kritik när det gäller dellösningen med Bostadsdomstolen. Det hade ju varit mycket bättre att utreda hela saken först och därefter fatta de beslut som en noggrann utredning och överväganden kring den kan leda fram till. Här börjar man ju i andra änden genom att sätta i gång en process som man inte riktigt vet vart den leder. Man vill besluta först och utreda sedan. Det tycker vi är en felaktig beslutsteknik.
Herr talman! Det är helt riktigt att Svea hovrätt tar över i första hand. Inriktningen är naturligtvis att de övriga hovrätterna skall komma in i bilden vid ett senare tillfälle. Detta ses ju som en delreform. Bostadsdomstolens personal kommer i stor utsträckning att tas över av Svea hovrätt. Genom den personalen får man en fortsatt kompetens. Det är också riktigt att det finns en skiljelinje här mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna. Enligt regeringspartierna skall domstolsväsendet vara så sammanhållet som möjligt, vilket också Domstolsutredningen har poängterat. Vidare gäller att domstolsväsendet skall bygga på domstolar med så generell kompetens som möjligt. Huvudsakligen skall man syssla med just rättsskipningsuppgifter. När det gäller hyresnämndernas avskaffande och tingsrätternas övertagande skall det fortfarande göras överväganden på dessa punkter. Regeringen kommer naturligtvis att återkomma om detta senare.
Herr talman! Det är bra att regeringen avser att återkomma. Det måste den naturligtvis göra om det skall ske förändringar i organisationen. Men det hade naturligtvis varit ännu bättre om regeringen hade snabbat på utredningen så att vi hade haft ett fullvärdigt utredningsunderlag att ta ställning till. Nu skall vi ju besluta att Bostadsdomstolen skall flyttas in i Svea hovrätt och i praktiken fortsätta där som något slags specialenhet. Regeringen vill dessutom att riksdagen skall uttala sig för den inriktning som regeringen har, nämligen avskaffandet av hyresnämnderna och arrendenämnderna. Det är ju den inriktning som regeringen har, och den vill ha ett godkännande av detta. Vi socialdemokrater motsätter oss det. Intresseledamöterna i de olika instanserna företräder inte parterna direkt. De är utsedda på grund av sin särskilda sakkunskap inom bostadsområdet, t.ex. när det gäller förvaltning och hyresgästaspekter. Europadomstolen säger i sitt uttalande att den här sakkunskapen medför att man på ett bra och riktigt sätt kan handlägga de ärenden och de mål som blir aktuella. Jag tycker att det är trist att man nu motar ut parterna ut tvistlösningen när det gäller hyreslagen och andra tvister som kan uppstå i anslutning till boendet. Avslutningsvis vill jag fråga Kjell Eldensjö: Vad är det egentligen för fel på specialdomstolarna? Man kan säga allmänt att man skall ha det på ett visst sätt. Men vad är det egentligen som gör att det är så förfärligt besvärligt att ha specialdomstolar? Jag minns ett litet ärende inom justitieutskottets beredningsområde som gällde kronofogdemål, som flyttades från kammarrätten ner till tingsrätterna. Då gällde plötsligt inte detta med alla tingsrätters behörighet på alla områden. Den typen av mål skulle koncentreras till den största tingsrätten i länet. Trots kraftfulla deklarationer från framför allt de partier som nu utgör regeringsunderlag i tidigare sammanhang om att alla domstolar skall vara kompetenta att döma i alla mål beslöt man att koncentrera s.k. kronofogdemål till den största tingsrätten. De heligt deklarerade principerna kom knappast inte att gälla i verkligheten, när man ställdes inför de praktiska problemen. Då blev det plötsligt så att alla tingsrätter inte kunde anförtros att döma i denna typ av mål. Vilka principer är det egentligen som gäller?
Herr talman! Man skulle kunna vända på frågeställningen och fråga sig om vi skall inrätta domstolar för vartenda ämnesområde. Det är inte den inriktning som regeringen har. Här talas om ett sammanhållet domstolsväsende. I en tid av besparingar, när vi behöver effektivisera, är det viktigt att man gör vissa reformer och förändringar som kan leda till effektiviseringar, om man ser över hela domstolsväsendet. Organisationsförändringar förekommer överallt för att möta tidens krav, inom industrin och näringslivet i övrigt. Det måste också gälla statliga myndigheter och även domstolsväsendet. Vi lever nämligen i en föränderlig värld, som alla känner till.

Herr talman! När vi här i kammaren den 18 maj diskuterade förslagen om en brottsofferfond och en ny brottsoffermyndighet såg jag mig föranlåten att redovisa på vilket egendomligt sätt en rad viktiga frågor under det senaste riksdagsåret beretts av Jag nämnde polisens omorganisation. I fråga om denna förklarade justitieministern här i kammaren att hon avsåg att efter en snabbremiss lägga Håkan Winbergs utredning till grund för en proposition. Jag nämnde hur hon fick backa efter en rad protester i massmedia som krävde att denna stora fråga måste få bli mer allsidigt belyst i en större utredning. Jag nämnde departementspromemorian med förslaget att avskaffa Domstolsverket, som 90 % av remissinstanserna sa nej till. Från departementet försökte man avskaffa den allsidigt tillsatta styrelsen, med bl.a. kvinnlig representant för kanslipersonalen som utgör 70 % inom domstolsväsendet, till förmån för en styrelse bestående av höga domare. Där lyckades man, efter det att frågan legat en månad i justitieutskottet varvid nydemokraterna bearbetades, i slutskedet genom förhandlingar på högsta nivå mellan Tobisson och Wachtmeister. Jag kritiserade slutligen sättet på vilket departementet berett den nya brottsoffermyndigheten. I en departementspromemoria föreslogs att Brottsskadenämnden, som finns här i Stockholm, skulle administrera den föreslagna brottsofferfonden. Förslaget fick allmän remissacceptans. Men när man förväntade sig en proposition med detta innehåll tillsatte regeringen justitieutskottets ordförande att snabbutreda en ny myndighet för detta ändamål. Förslaget blev sedan utan remissförfarande underlag för en proposition. I dag har jag anledning att åter kritisera Justitiedepartementets arbetsmetoder. Den 2 juni i år fattade riksdagen bl.a. beslut om ändring i lagen om bostadsdomstol per den 1 juli 1994. I dag skall vi fatta ett nytt beslut om avveckling av nämnda domstol per den 1 juli 1994. Jag försökte förgäves i debatten den 18 maj få Britta Bjelle, som då företrädde utskottsmajoriteten, att redovisa sin syn på den handläggning från departementets sida som jag kritiserade. Det lyckades inte. Jag vill nu ställa samma fråga till Kjell Eldensjö, nämligen om han tycker att den redovisade handläggningen är acceptabel. Avvecklingen av Bostadsdomstolen är en del av en reformering av den hyresrättsliga lagstiftningen. Men i denna ingår även, som tidigare talare har varit inne på, förändringar av de s.k. hyresnämnderna och arrendenämnderna som nu är föremål för utredning inom departementet. Det är en mycket grannlaga uppgift att inordna dessa nämnder i de allmänna domstolarnas verksamhet, dels därför att de även har en social funktion, dels därför att det ingår teknisk expertis i nämnderna. Den sociala funktionen består bl.a. däri att allmänheten kan ringa och förhöra sig om lagstiftning och praxis. Hyresnämnden i Göteborg har som exempel en person avdelad för att på heltid besvara frågor på området. Det är många som utnyttjar denna service, främst bland hyresgästerna. Jag har själv som praktiserande jurist erfarenhet härav och har efter samtal med expertis inom framför allt arrendenämnderna kunnat bidra till att utan domstolsförfarande lösa tvister. Någon liknande uppläggning finns inte inom de allmänna domstolarna. Sakkunskapen inom nämnderna på byggnads och jordbruksområdet utgörs, som tidigare talare har varit inne på, av s.k. intresseledamöter. Det innebär att parterna vid domstolsförhandlingar i regel inte behöver tillhandahålla sådan expertis. Dessa frågor har man på departementet ännu ej någon lösning på. Men i något slags missriktad ambition att visa handlingskraft föreslår man nu att Bostadsdomstolen i vart fall skall avvecklas, även om ersättningen i form av Svea hovrätt tills vidare beskrivs som ett provisorium. Man gör det trots att såväl Högsta domstolen som Lagrådet avrått och framhållit att vi behöver avvakta till dess vi har en helhetslösning på området. Jag har i min motion, till vilken socialdemokraterna i reservation 2 yrkat bifall, försökt att rädda situationen för departementet och regeringen genom att avstå från att yrka avslag på propositionen. Jag föreslår i stället att avvecklingen av Bostadsdomstolen sker per den 1 juli 1995 och inte den 1 juli 1994. Då föreligger möjligheten att riksdagen innan Bostadsdomstolen upphör även har fått ta del av förslag om avveckling av arrende och hyresnämnderna. Det ges vidare möjlighet att om det fortsatta utredningsarbetet inom departementet så påfordrar justera beslutet om Det finns en rad ytterligare viktiga argument för att låta ikraftträdandet anstå ett år. Nyligen beslutade riksdagen införa betydande förändringar i hyresförhandlingssystemet per den 1 juli i år. Alla konsekvenser av den nya lagstiftningen kan inte nu förutses. Som vid många andra reformer måste ett stort antal frågor överlämnas till rättstillämpningen. I en sådan situation är det ytterst angeläget att de rättstillämpande myndigheterna, i detta fall hyresnämnder och bostadsdomstol, har en sådan fast organisation och sådana kunskaper på ämnesområdet att reformen kan genomföras i enlighet med lagstiftarens intentioner och utan att rättssäkerheten sätts i fara. De beslutade lagändringarna i hyresförhandlingssystemet har väckt stor uppmärksamhet och har lett till en mer polariserad situation på hyresmarknaden. Hyresgästförbundet har i stora annonskampanjer kritiserat den nya lagen. Mot denna bakgrund accentueras behovet av stabilitet hos de rättsvårdande myndigheterna. Bostadsdomstolen innehåller, som vi tidigare berört, experter på området i form av s.k. intresseledamöter. Domstolen har därför en stark ställning och kan bidra till att motsättningarna mellan parterna överbryggas. Provisoriet med Svea hovrätt innebär att intresseledamöterna försvinner. Ingen ifrågasätter hovrättens kompetens, men att just nu göra förändringar är olyckligt. Herr talman! Jag vill avsluta med att till de tidigare frågor jag riktat till utskottsmajoritetens företrädare bifoga frågan varför vi inte i detta fall skall följa Lagrådets rekommendation.
Herr talman! Reformarbetet är naturligtvis föranlett just av det som jag har sagt tidigare -- strävan efter ett sammanhållet domstolsväsende. Regeringen har med tillstyrkan av justitieutskottet ansett att just frågan om Bostadsdomstolens avskaffande och Svea hovrätts övertagande av uppgifterna är tillräckligt utredd och att man kan genomföra denna delreform. Man anser det angeläget att verksamheten kommer i gång. Flera andra har sagt samma sak när det gäller just den biten. Lagrådet har uttalat viss tveksamhet men ändå ansett att det skulle vara acceptabelt som ett provisorium. Jag vill också påpeka att bostadsutskottet har gjort samma sak och tillstyrkt förändringen.

Herr talman! Kjell Eldensjö försvarar utskottsbehandlingen och påpekar att det inte skulle finnas några nackdelar med att avveckla Bostadsdomstolen innan man har ett samlat grepp om förändringar inom hela hyreslagstiftningens område. Det är intressant att notera att man har en omvänd bevisföring när man avslår mitt förslag om att flytta fram ikraftträdandet av Bostadsdomstolens avveckling ett år. Man hävdar att de praktiska olägenheterna med att avveckla Bostadsdomstolen omgående inte framstår som särskilt påtagliga. Jag har full förståelse för att man inte kan peka på några positiva fördelar med att avskaffa Bostadsdomstolen innan man vet vad man skall göra med hyresnämnderna. Bostadsdomstolen är kostnadseffektiva organ som åtnjuter stort förtroende. Det medför t.ex. inte några kostnadsbesparingar för Statsverket att snabbavveckla Bostadsdomstolen. Däremot finns det, som jag framhöll i mitt anförande, påtagliga olägenheter. Jag är mycket förvånad över att den borgerliga delen av justitieutskottet inte insett nackdelarna. Det finns behov av att behålla de kända instanserna under en tid när hyreslagstiftningen, som är ny, skall sätta sig. Det finns behov av att göra justeringar med anledning av vad som eventuellt framkommer vid den fortsatta beredningen av hyresnämndernas inordnande i de allmänna domstolarna osv. Jag tycker inte minst att det är uppseendeväckande att man går emot Lagrådets yttrande när man från utskottets sida inte kan påvisa några fördelar med att avveckla Bostadsdomstolen. Jag hade under förmiddagen möjlighet att lyssna till kds representant Holger Gustafsson i partnerskapsdebatten, och för den delen också till Moderaternas Per Stenmarck. Båda talade med emfas om att ta Lagrådets yttrande på allvar och visa respekt och t.o.m. högaktning för Lagrådet. Jag måste därför fråga Kjell Eldensjö om respekten för Lagrådet bara är en fråga om lämplighet för kds, dvs. att man skall visa respekt när det passar med kds inställning och inte annars. På vilket sätt har Lagrådet fel när man precis som Högsta domstolen konstaterar att frågan om Bostadsdomstolen bör samordnas med frågan om hur hyresnämnderna skall inordnas i de allmänna domstolarna?
Herr talman! Det reformarbete som pågår inom domstolsväsendet syftar som jag sade till ett sammanhållet domstolsväsende. Allt större krav på domstolarna kräver samordning av resurserna. Det är viktigt att dessa reformarbeten kommer i gång. Det har bedömts att man kan göra denna delreform nu. Jag har uppfattat Lagrådets uttalande så, att det fanns viss kritik mot förslaget, men att det var en godtagbar delreform -- under förutsättningen att den var ett provisorium som man sedan skulle göra förändringar i.
Herr talman! Det kan finnas anledning att läsa upp vad Lagrådet skrivit i detta fall: ''Flera av remissinstanserna, bland dem Högsta domstolen, anser att frågan om Bostadsdomstolens framtid bör avgöras samtidigt med frågan om hyresnämndernas framtid. Lagrådet delar Högsta domstolens uppfattning att de bästa förutsättningarna för att få till stånd en lämplig och bestående ordning för handläggning av hyresrättsliga frågor föreligger om man först tar ställning till hur prövning skall ske i första instans och sedan låter detta ställningstagande vara styrande för utformingen av förfarandet vid ett överklagande.'' Hur Kjell Eldensjö kan få det till att Lagrådet inte avstyrker den ordning som justitieutskottet nu har föreslagit är för mig en gåta. Kjell Eldensjö svarade heller inte på frågan om han tyckte att den redovisade handläggningen av stora frågor under det senaste året från departementets sida är acceptabel. Jag förstår att han tiger, precis som justitieutskottets ordförande gjorde i det fallet. Det är nämligen inte acceptabelt att departementet, som är den myndighet som har det högsta ansvaret i vårt land för rättssäkerheten och utvecklingen på rättsområdet och som skall se till att vi förblir en rättsstat, har en sådan beredningsgång som man har redovisat i dessa ärenden. Man kan inte acceptera sådana förarbeten som vi har bevittnat i dag och sådana förarbeten som jag tidigare har pekat på.

Herr talman! Jag vill göra ett par korta kommentarer till det replikskifte som Kjell Eldensjö och jag hade. Kjell Eldensjö uttalar att vi inte kan ha lagstiftning eller domstolar på vartenda ämnesområde. Det tycker inte jag heller att man kan ha. Det måste prövas från tid till annan. Jag vill bara påminna Kjell Eldensjö om att honom närstående riksdagsledamöter då och då motionerar om att man exempelvis skall införa särskilda familjedomstolar, som väl då torde få karaktären av en specialdomstol. Det är väl kanske inte så alldeles enkelt att hålla reda på principerna i alla sammanhang. Kjell Eldensjö säger litet upplysande och uppfordrande till mig att vi lever i en förändringens tid. Vi skall naturligtvis notera att det under den senaste mandatperioden funnits många exempel på att vi lever i en förändringens tid. Om vi håller oss till domstolar är det angeläget för mig att framhålla senare delen av reservation 1. Vi säger där att utskottet -- alltså Socialdemokraterna -- inte ifrågasätter att det kan finnas skäl att se över verksamheten vid vissa specialdomstolar och domstolsliknande nämnder. Innan man överväger djupgående processuella och organisatoriska förändringar måste det dock finnas vägande sakliga skäl härför. Detta kan Kjell Eldensjö läsa på till nästa gång vi hamnar i denna debatt. Jag vill också avslutningsvis upplysa om att socialdemokraterna medverkade till att försäkringsrätterna inordnades i kammarrätterna och att försäkringsmålen skall avgöras i länsrätterna som första instans. Det är ett exempel där vi positivt medverkat till förändringar där det finns sakliga skäl till förändringar. Vi motsätter oss dessa förändringar därför att de inte är motiverade av sakskäl utan av doktrinära skäl. Man vill ha det på ett alldeles speciellt sätt.

Herr talman! Till detta betänkande, som behandlar den del av kompletteringspropositionen som rör Justitiedepartementets område, har socialdemokraterna avgivit fyra reservationer. Jag skall fatta mig ganska kort, eftersom flera av de frågor som tas upp i betänkandet och i reservationerna har debatterats här i kammaren vid flera tillfällen under våren. I den första reservationen berör vi den i kompletteringspropositionen behandlade frågan om att anslå mer medel till polisväsendet för täckande av kostnader för garantipensioner för polispersonal. Vi säger i vår reservation att det är rimligt att all personal inom polisväsendet, alltså även den administrativa personalen, får möjligheter att vid den omstrukturering som nu pågår inom polisväsendet komma i åtnjutande av garantipension. Vi menar alltså att de 90 miljoner som nu anvisas till polisväsendet också bör avse den administrativa personalen, inte bara polispersonalen. Inte minst talar jämställdhetsskäl för att dessa 90 miljoner kronor skall omfatta också den administrativa personalen. Detta krav har utskottsmajoriteten gått emot. Det är bara att konstatera att utskottsmajoriteten inte tycks vara beredd att se till att även den administrativa personalen får samma trygghetssystem som polispersonalen. I reservationerna nr 2 och 3 tar vi upp frågor som har att göra med den ekonomiska brottsligheten. Vi kan konstatera att regeringens åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har varit senfärdiga och har kännetecknats av bristande engagemang. Detta har vi under några års tid gång på gång påvisat i kammaren. Även när det gäller att följa upp de beslut som riksdagen har fattat under våren mot den borgerliga riksdagsmajoritetens vilja uppvisar regeringen en påfallande lamhet och senfärdighet. Den nya organisation för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten som riksdagen beslutat om med bifall till socialdemokraternas förslag skall enligt vad regeringen nu säger inte träda i kraft förrän den 1 juli 1995. Vi menar att regeringen bör ha ett helt annat tempo när det gäller att få till stånd en effektiv och samordnad organisation i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Denna organisation bör kunna träda i kraft till hösten eller allra senast den 1 januari 1995. Det har under några års tid bedrivits ett utredningsarbete där det ena förslaget efter det andra har presenterats av riksåklagare och rikspolischef. Vi menar att det nu finns ett bra underlag för ett omedelbart förverkligande av en ny och slagkraftig organisation för ekobrottsbekämpningen. Vi tar upp den frågan i reservation 2, där vi menar att riksdagen bör ge regeringen till känna att planeringen av den nya organisationen bör ske i ett snabbare tempo. I reservation nr 3 kräver vi en översyn av lagstiftningen i syfte att effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Det finns på en rad lagstiftningsområden skäl att se efter om man inte kan få till stånd en effektivare lagstiftning både för att förebygga och för att bekämpa ekobrott. Det gäller lagen om penningtvätt, aktiebolagslagstiftningen, konkurslagstiftningen, skattebrottslagstiftningen och en del andra lagstiftningsområden. Det kan konstateras att de åtgärder som regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten vidtagit under de här åren på lagstiftningsområdet snarare har underlättat för ekobrottslingarna än försvårat för dem. De försämringar som har skett av skattemyndigheternas möjligheter att utöva skattekontroll, avskaffandet av generalklausulen och andra åtgärder på lagstiftningsområdet från regeringen sedan 1991 har snarare underlättat än försvårat verksamheten för skattefuskare och ekobrottslingar. I reservation nr 4 tar vi upp en del frågor som har att göra med kriminalpolitiken, främst kriminalvården. Vi framhåller att det nu krävs en kraftfull satsning på brottsförebyggande åtgärder. Som Brottsförebyggande rådet konstaterar i sin omvärldsanalys är det enda riktigt verksamma medlet för att bryta brottskurvan att satsa massivt på brottsförebyggande åtgärder. Vi har i vår motion från allmänna motionstiden i riksdagen föreslagit att man skall upprätta en särskild brottsförebyggande fond om i inledningsskedet 25 miljoner kronor, för att satsa på brottsförebyggande projekt ute i kommunerna. Det behövs en massiv omorientering från repressiva eller reaktiva åtgärder till proaktiva -- brottsförebyggande -- åtgärder. Vi måste påbörja ett arbete i den riktningen för att kunna bryta den ganska oroande brottsutveckling under det närmaste årtiondet som vi kan se fram emot. Vi framhåller i reservationen också att det är angeläget att utveckla alternativa påföljder. Regeringen har varit alltför passiv när det gällt att gå fram på bredden för att få till stånd en större tillämpning av alternativa påföljder som samhällstjänst och kontraktsvård. Vi säger i reservationen att regeringen här bör återkomma till riksdagen med förslag. Den tredje fråga som vi tar upp i reservation nr 4 är ersättningen till nämndemännen, vilken vi menar snarast bör förbättras. Vårt förslag är att den skall höjas till 800 kr per dag i enlighet med den motion som vi väckte under den allmänna motionstiden. Siktet bör vara inställt på att åstadkomma ersättningsregler för nämndemännen som stämmer överens med de ersättningsregler som gäller för kommunalt förtroendevalda. Herr talman! Efter dessa kommentarer till de reservationer som socialdemokraterna avgivit vill jag, för att spara kammarens tid, yrka bifall endast till en av dem, nämligen till reservation nr 1.

Herr talman! Eftersom detta är min sista debatt här i kammaren när det gäller justitieutskottets ärenden, vill jag börja med att tacka för ett kamratligt bemötande. Jag har inte haft möjlighet att vara så ofta i utskottet, men det har alltid varit roligt att komma dit och att arbeta tillsammans med de övriga ledamöterna. I detta betänkande har Vänsterpartiet inte några egna motioner och inte heller någon meningsyttring, vilket främst beror på att de frågor som där behandlas nyligen har varit uppe till debatt och beslut i kammaren. Jag skall göra några korta kommentarer till reservationerna.

När det gäller att få den här organisationen i gång, att få den här skutan i sjön, har tydligen Ny demokrati nöjt sig med löftet om fortsatta utredningar, och det kan jag bara beklaga. Reservation 3 handlar om en översyn av lagstiftningen när det gäller ekonomisk brottslighet. Vänsterpartiet har i en motion fört fram att det nu behövs en samlad översyn av lagstiftningen. Den motionen avstyrktes i betänkandet JuU19. Vänsterpartiet hade för avsikt att rösta med reservation 2 och 3. Reservation 4 rör kriminalvården. De krav som reses i den reservationen är för mig lika gamla som min tid i riksdagen har varit lång.

Vi har under de tre senaste åren kunnat bevittna hur antalet fängelsedömda har ökat katastrofalt, att fängelsestraffen har förlängts och att alternativen till fängelse inte har kommit fram. Också detta känner jag sorg inför. Också ersättningen till nämndemän är ett gammalt krav från vår sida. Jag kan inte låta bli att till Lars Erik Lövdén påpeka att det var synd att vi inte åtgärdade detta medan vi var i majoritet. Kanske hade vi då också bättre förutsättningar ekonomiskt att förbättra situationen för nämndemännen. Herr talman! Eftersom Lars-Erik Lövdén påpekade att han bara begärde omröstning i fråga om reservation 1 nöjer också jag mig med det.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande Under våren 1994 har regeringen beslutat om ändring i förordningen 1980:759 om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m. Fortsättningsvis blir det myndigheterna som blir skyldiga att betala kostnaderna för pensionsersättningar för arbetstagare som avgår frivilligt för att någon annan uppsagd eller uppsägningshotad arbetstagare skall kunna fortsätta sin anställning, detta i enlighet med trygghetsavtalet. Polisen genomgår ju för närvarande mycket stora förändringar. Budgetansvaret har decentraliserats, och stora omorganisationer pågår runt om i landet. Det är i samband med det här som såväl regeringen som majoriteten i utskottet anser att det kan förväntas att en större andel poliser kan vilja utnyttja de här reglerna. Det är för att underlätta för Polisen att klara det här som för nästa budgetår ytterligare 90 miljoner kronor anvisas som en engångssumma till Polisen. Herr talman! I reservation nr 1 framförs kravet att alla anställda inom polisorganisationen skall omfattas av dessa medel, att de skall delas på alla kategorier anställda. Utskottets majoritet delar inte den uppfattningen. Att anslaget har kommit till beror just på Polisens mycket speciella utbildning och därför också den ganska smala sektor som kan ge liknande arbeten. Man måste räkna med att merparten av de 58--59 åringar som önskar gå för att erbjuda yngre kolleger arbete inte kommer att kunna finna andra arbeten. Polisyrket är dessutom ett yrke som kräver väldigt mycket av sina utövare. Det är ett jobb som kan medföra både utbrändhet och psykisk påfrestning.

Jag yrkar därför avslag på reservation 1 och bifall till utskottets hemställan. Herr talman! Anslagen till bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten har debatterats många många gånger -- jag håller med Lars-Erik Lövdén om att vi ständigt har fört den debatten i kammaren. Ändå måste jag säga att den borgerliga fyrpartiregeringen har gjort väldigt mycket för att få hejd på den sortens brottslighet. Det var den förra borgerliga regeringen som t.ex. lät utbilda ekopoliser och satte i gång den verksamheten. Medlen till dessa ekopoliser förskingrades av den socialdemokratiska regeringen av besparingsskäl under 80-talet. Då drog man in på utbildning av poliser, och man sparade så mycket på det området att polisbristen blev uppenbar för alla. Ett resultat blev också att man inte hade något att sätta emot när följderna av de glada avregleringstiderna kom och allt gick över styr. Vi har i justitieutskottet, bl.a. i samband med både offentliga och interna utfrågningar, noggrant följt uppbyggnaden av nya system för att komma till rätta med ekonomisk brottslighet av alla slag. De sista anslagen för täckande av de 30 nyinrättade åklagartjänsterna skall just undanröja nya flaskhalsar vid bekämpande av denna sorts brottslighet. I ett interpellationssvar i kammaren i maj i år anförde justitieministern att regeringen inte har bedömt det som rimligt eller möjligt att kräva att den centrala gruppen för bekämpande av ekonomisk brottslighet i sin helhet -- jag vill betona i sin helhet -- skall kunna vara klar och fullt utvecklad före den 1 juli 1995. Justitieministern höll det inte för otroligt att verksamheten kan komma att starta, helt eller delvis, redan tidigare. Utskottet instämmer i den bedömningen, och jag yrkar därför, herr talman, avslag även på reservationerna Herr talman! Vi är alla överens om att det är bättre med brottsförebyggande arbete än att kriminaliteten ökar. Svårigheterna är att det brottsförebyggande inte alltid kan utvärderas och att man faktiskt genast måste ta itu med de brott som redan har begåtts. Det är viktigt ur många synvinklar. Till det förebyggande arbetet räknar vi faktiskt den nya omorganisation med kvarters eller områdespolisverksamhet som nu har sjösatts. Poliser kommer i och med detta att vara ute bland allmänheten och lära känna sina kvarter på ett helt annat sätt. Detta, om något, är brottsförebyggande, och vi hoppas mycket på denna verksamhet. När det gäller påföljd annat än fängelsestraff har den här regeringen infört t.ex. samhällstjänst i hela landet. Vi har tagit bort den ojämlikhet inför lagen som det innebar att man kunde dömas till samhällstjänst i bara några få områden. Vi har också undersökt möjligheten att införa elektronisk övervakning. Vi försöker alltså med olika former. När det slutligen gäller nämndemannaersättningen vet Lars-Erik Lövdén lika väl som jag varför de högre arvodena inte införts vare sig av den socialdemokratiska eller av den borgerliga regeringen: staten har mycket ont om pengar. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 4 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Innan jag slutar vill jag ändå rikta ett tack till Berith Eriksson som tänker lämna oss. Hon tillhörde under den förra mandatperioden justitieutskottet helt och hållet, och nu har hon haft sin tid delad mellan två utskott. Jag vill från utskottet tacka Berith Eriksson, som har varit en mycket engagerad medlem av utskottet. Hon har deltagit med liv och lust i alla debatter. Vi har mellan debatterna haft mycket trevligt tillsammans.

Herr talman! Jag skall försöka undvika att låta debatten sväva ut i en stor kriminalpolitisk debatt, men några kommentarer till Birgit Henrikssons anförande finns det ändå skäl att göra. När det gäller ekobrotten är det nu bara regeringen som tycker att man har visat handlingskraft. I stort sett alla bedömare -- konkursförvaltare, ekobrottsbekämpare inom Polisen och skattemyndigheter, olika debattörer och många andra som är engagerade i arbetet mot den ekonomiska brottsligheten -- tycker att regeringens agerande har präglats av passivitet och nästan likgiltighet. Det startade utomordentligt dåligt för justitieministern när hon sade att ekobrotten inte skall prioriteras därför att de inte drabbar de enskilda utan bara samhället. Därmed angavs också tonen för regeringens politik mot den ekonomiska brottsligheten. Ni har konsekvent från borgerligt håll följt upp det i riksdagen genom att rösta nej till varje förslag på anslagsförstärkningar, lagstiftningsåtgärder, organisationsförbättringar när det gäller insatser mot ekobrotten. Det gjorde ni så sent som i våras när ni röstade nej till ytterligare anslag på 128 miljoner. Någon dag innan regeringen fick vika sig röstade ni nej till en ny organisation för kampen mot ekobrotten. Det saknas alltså engagemang och hetta från främst moderaterna när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Vi menar, och det har vi också angivit i vår motion, att det krävs en massiv satsning på brottsförebyggande arbete för att bryta brottskurvorna. Även där saknas engagemang från moderat håll. Ert agerande präglas av passivitet och ovilja. Engagemanget har i stället mer legat på de repressiva åtgärderna, vilket vi kan avläsa i form av en 25-procentig ökning av antalet anstaltsplatser inom kriminalvården till en kostnad av 1 miljard, 300--400 miljoner i driftskostnader om året. Herr talman! Jag skall också rikta ett tack till Berith Eriksson för hennes insatser i justitieutskottet. Berith Eriksson har hållit humanismens fana högt, och det är viktigt i den kriminalpolitiska debatten. Hennes engagemang i de kriminalpolitiska frågorna har präglats av medmänsklighet och uppslutning bakom de svaga och utsatta. Dessutom har Berith Eriksson varit en väldigt god kamrat i utskottsarbetet. Tack så mycket!
Herr talman! Jag skall inte förlänga dikskussionen så mycket mer. Vi har tidigare haft många diskussioner om ekobrottslighet och annan brottslighet i denna kammare. Vi är inte överens. Det som förvånar mig något är att vi kan dra så skilda slutsatser av exempelvis en och samma hearing. Vi hade nyss en hearing i justitieutskottet, visserligen innanför stängda dörrar, för att följa upp och se vad det har blivit av satsningarna, hur det går. Vi fick positiva reaktioner från alla håll. Det som framkom var att åklageriet kunde bli en flaskhals. Man fick 30 nya tjänster. Man skakade fram 90 miljoner. Jag anser att det var både snabbt och bra gjort. När man sedan frågade var egentligen problemet i dag ligger fick vi höra att det var svårigheten att få fram kompetent välutbildad personal. Det är ingenting som man bara plockar fram som trolleri ur hatten. Lars-Erik Lövdén vet lika väl som jag att här ligger en av orsakerna till dröjsmål. Man håller nu på med utbildningar. Man har kört i gång överallt. Men det tar viss tid att få fram den mycket kompetenta utredningspersonal inom alla områden som behövs för att komma till rätta med den svåra ekonomiska brottsligheten. Det är inga duvungar man har att göra med på detta område.
Herr talman! Jag lade märke till att Birgit Henriksson i sitt huvudanförande sade att en av anledningarna till att det var problem var att det hade uppstått en polisbrist. Då har man alldeles fel utgångspunkt, med tanke på vad Birgit Henriksson sade nu senast om behovet av kompetent och välutbildad personal. Det vi har envisats med och tjatat om under de här åren är att polisväsendet skall anställa kvalificerade ekonomer och revisorer och ge dem en kompletterande utbildning för att bedriva utredningsverksamheten inom polisväsendet. Det hade regeringen haft möjlighet att göra långt tidigare än nu när regeringen tvingas att göra det på grund av ett riksdagsbeslut, där Birgit Henriksson röstade emot. Vi fick ju igenom en anslagshöjning på 52 miljoner till polisväsendet mot Birgit Henrikssons och moderaternas vilja. Så här i efterhand kanske Birgit Henriksson kan konstatera att det var bra att riksdagen fattade det beslutet, så att man kan gå i gång med personalförstärkningarna ute på ekorotlarna och få kvalificerad personal med god utbildning i ekonomi, revision och liknande.
Herr talman! Vi är helt överens om att det behövs kvalificerade revisorer m.m. Men vi hade dock byggt upp en specialpolis, ekobrottsutbildad polis, vars medel förskingrades. Det var detta jag hänvisade till. Poliser behövs nämligen vid utredning av alla sorters brottslighet, och man behöver även kompetenta poliser. Vid den hearing som vi hade och där vi diskuterade uppföljningen av det man hade satt i gång framgick det på konkreta frågor att det inte direkt var pengar som det rådde brist på. Rikspolisstyrelsen sade sig ha en viss pott för att kunna köpa in kvalificerad personal. Det var de kvalificerade personerna man inte kunde hitta.

Herr talman! Vi skall nu behandla trafikutskottets betänkande nr 35 om en effektivare fordonskontroll. Rubriken ger sken av att vi har att ta ställning till ett förslag som innebär att det skapas bättre förutsättningar för service till lägre kostnad för oss bilägare när vi skall besiktiga bilen. Om så var fallet kunde vi socialdemokrater naturligtvis ha instämt och därmed gjort debatten kort. Nu är det tyvärr inte så. Kommunikationsministern, vilket han har blivit känd för, lägger återigen fram en proposition som är dåligt underbyggd och saknar varje tillstymmelse till analys och konsekvensbeskrivning. Regeringen uppdrog i december 1991 åt en särskild utredare att föreslå hur AB Svensk Bilprovnings monopol på besiktningsverksamhet av vägtrafikfordon skulle kunna avskaffas. Utredarens uppgift var inte att se om bilprovningen skulle avmonopoliseras utan hur det skulle ske. Med dessa direktiv visar regeringen på en nonchalant inställning till sin uppgift att garantera trafiksäkra och miljövänliga fordon. Det är viktigt att kritiskt granska effekterna av förändringen innan beslut fattas, och det rimliga hade varit att utifrån en kritisk granskning pröva om en avmonopolisering är möjlig. I utredningsbetänkandet pekar utredaren just på denna grundläggande fråga. Jag citerar från utredningen Kontroll i konkurrens. Utredaren säger: ''Jag har inte från konsumenthåll funnit någon aktuell och uttrycklig kritik av den ordning på vilken vi i Sverige hittills har bedrivit kontrollbesiktning av fordon. Av detta skäl finns heller knappast någon anledning att överge nuvarande besiktningsorganisation, som i många fall fungerat som ett positivt exempel i det internationella arbetet på att höja trafiksäkerhet och minska fordonens miljöpåverkan.'' Utredningen lämnade dock, i enlighet med direktiven, förslag om hur en avmonopolisering skulle ske. Utredningen föranledde allvarlig kritik från bl.a. VTI framhöll i sitt yttrande att kontroll i konkurrens är en osund tanke. Konkurrens fungerar endast när det råder normala marknadskrafter, och så är inte fallet när det gäller en kontroll som samhället kräver av säkerhets och miljöskäl, men som annars ingen efterfrågar. Naturvårdsverket är mycket kritiskt i sitt remissvar. Jag citerar: ''Naturvårdsverket anser att utredningens förslag skulle leda till en försämrad löpande kontroll av bilars avgasutsläpp med följd att möjligheterna att nå de av statsmakterna fastlagda miljömålen på trafikområdet försämras. Samtidigt kommer ökade myndighetsinsatser att krävas för att administrera ett decentraliserat kontrollsystem. - Det nuvarande svenska kontrollbesiktningssystemet fungerar bra i en internationell jämförelse.'' I propositionen har regeringen, förutom förslaget om avmonopolisering av kontrollbesiktning, även föreslagit konkurrensutsättning för andra fordonsbesiktningar än kontrollbesiktning. Det gäller typbesiktning och registreringsbesiktning. Förslaget om dessa besiktningsformer är inte föranlett av någon djupare analys eller någon utredning. Detta bekräftas också av att utskottsmajoriteten skickar tillbaka denna del av propositionen till regeringen för ytterligare beredning. Det är inget högt betyg som utskottsmajoriteten ger åt kommunikationsministerns arbete, och det borde kännas genant för en minister i ''Sveriges kompetentaste regering någonsin''. Det finns därför ingen anledning att kommentera propositionen ytterligare i just denna del. Svensk Bilprovning. Skälet var att öka trafiksäkerheten genom att åtgärda tekniska fel på fordonen. Därefter har kontrollen utökats i olika steg till att gälla även fordonens miljöegenskaper. Det finns nu ett väl fungerande system för att kontrollera att de bilar som rullar på våra vägar är i gott skick. Efter nästan 30 år av periodisk kontrollbesiktning har vi i Sverige en fordonspark med hög teknisk standard, något som är till gagn både för trafiksäkerheten och för miljön. och svarar för den övervägande delen av all föreskriven kontroll och besiktning av fordon. Det finns ett rikstäckande nät av bilprovningsstationer och stationsnätet består av 176 bilprovningsstationer. Det ger i dag över 97 % av fordonsägarna tillgång till en bilprovningsstation inom 3 mils radie, och ca 99 % av fordonsägarna har en bilprovningsstation inom ca 60 km räknat från bostadsorten. Vi fordonsägare har alltså i dag en god tillgång till besiktningsservice. Avgiftssättningen för själva besiktningen är enhetlig över hela landet, och tack vare den utjämning som sker inom AB Svensk Bilprovning får hela landet god service till enhetliga kostnader. Det finns inget tungt vägande skäl som talar för ett upplösande av monopolet på kontrollbesiktningar, men det finns starka skäl som talar emot. Jag har läst propositionen väldigt noga, men jag kan inte hitta en mening, inte en siffra, inte en sammanställning av uppgfiter som underlag för förslaget. Det finns egentligen bara en mening i propositionen som gör någon form av ansats till motiv för förändringen. Den lyder: ''Konkurrenskommittén konstaterade i sitt huvudbetänkande, Konkurrens för ökad välfärd, att konkurrensen inom viktiga delar av den svenska ekonomin är otillräcklig och att konkurrenstrycket behöver ökas.'' Mer analys behöver inte majoriteten i utskottet för att slå sönder ett väl fungerande system med bilprovning. Blir då kostnaderna lägre för konsumenten i ett konkurrensförhållande? Det vet vi inte. Men som brukligt är av kommunikationsministern grundar han sina förslag på en stark tro. Det finns ett litet avsnitt i propositionen som handlar om ekonomi. Där konstateras att effekterna är svårbedömda och att det å ena sidan skapas ett serviceutbud som på sikt bör leda till lägre priser och ett serviceutbud som är bättre anpassat till kundernas behov. Å andra sidan uppkommer vissa ökade kostnader vad gäller främst marknadsföring och administration. Med detta formidabla resonemang landar regeringen på att avvecklingen av monopolet på den periodiska fordonskontrollen kommer att få övervägande positiva effekter. Totalt sett kan kostnaderna dock knappast bli lägre i ett konkurrensförhållande, eftersom det tillkommer kostnader för marknadsföring, ackreditering, kvalitetsövervakning m.m. Dessutom är AB Svensk Bilprovning ett ''nonprofit-företag'', men konkurrenterna har naturligtvis ett vinstintresse för att etablera sig på marknaden. Kommer då tillgängligheten att bli bättre? Under den borgerliga regeringsperioden med alla sina avregleringar och med sin starka tro på marknadskrafterna har vi sett att konsekvensen blir att verksamheter etablerar sig i de folktäta områdena medan landsbygd och glesbygd får sämre service. Jag är övertygad om att vi kommer att få samma effekt inom bilprovningsverksamheten, om det förslag som vi nu behandlar vinner riksdagens gehör. Tydligt är att konkurrensen inte kommer att ge vare sig konsumenterna eller samhället några ekonomiska eller andra fördelar. I stället finns en mycket stor risk att service i glesbygd blir dyrare och av lägre kvalitet. De privata företagen kommer av marknadsekonomiska skäl att etablera sig i områden som har tillräckligt kundunderlag för att verksamheten skall bli lönsam. Den mera kostsamma verksamheten lämnas därmed över till På sikt innebär detta en försvagad ekonomi för AB Svensk Bilprovning och därmed nedläggning av sådana bilprovningsstationer som inte kan täcka sina egna kostnader. En viktig faktor för bilägarna i dag är att de vet att det sker en opartisk bedömning om i vilket skick som bilen befinner sig. I det system som vi har i dag, där AB Svensk Bilprovning är riksprovplats, finns denna opartiskhet inbyggd. När regeringen nu föreslår förändringar som innebär att vem som helst kan starta en bilprovningsanläggning måste en stor byråkrati byggas upp för att i framtiden försöka garantera objektiviteten. Herr talman! Utskottsmajoriteten har inte presenterat några som helst bevis för att en avmonopolisering skulle leda till att fler än 97 % av fordonsägarna får en bilprovningsstation inom ett närmare område. Inte heller presenteras några bevis för att fordonsägarnas kostnader för kontrollerna skulle minska eller för att verksamheten skulle bli effektivare. Vi anser att det finns en uppenbar risk för en sämre service i glesbygden. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna som innebär avslag på propositionen.

Herr talman! Som vi har hört innehåller betänkandet ett förslag om att fristående ackrediterade besiktningsföretag skall få utföra kontrollbesiktning på fordon som AB Svensk Bilprovning i dag har, och har haft, monopol på. Trafikutskottet godkänner dock förslagen i alla delar. Vi föreslår att kontrollbesiktningen av bilar, dvs. den största delen av AB Svensk Bilprovnings verksamhet och den största delen av besiktningskundernas kontakt med verksamheten, skall upplåtas för konkurrens. Men själva verksamheten -- och det är ett viktigt ''men'' -- skall kontrolleras av samhället och staten genom ackreditering. Detta skall vara en garanti för en bra verksamhet och för att resultatet blir en säker trafik. Det kan finnas anledning att i samband med ett sådant här ärende diskutera just statens roll. Det var inte så många dagar sedan vi i denna kammare hade en mycket intressant debatt mellan Widar Andersson, Socialdemokraterna, och Carl Bildt om statens roll i Sverige i allmänhet. Jag vill nog påstå att det klart framgick av debatten att statens huvudsakliga uppgift är att svara för att vi har ett bra och fungerande regelverk och att staten skall kontrollera efterlevnaden. Men -- det är också ett viktigt ''men'' -- den direkta produktionen av viss verksamhet, vilket detta är ett exempel på, kan andra sköta. Detta förslag ligger helt i linje med det resonemanget. Förslaget innebär, och jag citerar propositionen: ''Målsättningen bör vara att den föreslagna avregleringen skall leda till lägre kostnad och bättre service för alla bilägare samt till en totalt sett bättre trafiksäkerhet och ett bättre miljöskydd.'' Vårt förslag innebär just detta. Herr talman! Socialdemokraterna framför kritik mot förslaget. De påstår bl.a. att det innebär försämringar för glesbygden. Jag vill påstå att det är felaktigt. Om de som i dag har monopol på bilprovningen lägger ner sin verksamhet i glesbygden, öppnas med detta förslag nya möjligheter för andra att antingen ta över verksamheten eller bedriva ny verksamhet med en viss annorlunda inriktning och på ett visst annorlunda sätt. Man får inte glömma den utveckling som sker, och som kan förväntas ske, om man släpper vad som brukar kallas monopolets bojor. Även om vi tror att de vid Svensk Bilprovning i dag är ganska effektiva, vilket jag tror att de till viss del är, kan man ställa frågan: Hur vet vi det? Vad är det som säger att Svensk Bilprovnings sätt att sköta verksamheten egentligen gynnar glesbygden på det sätt som vårt förslag kommer att medföra vad gäller möjligheten för olika alternativ att etablera sig i glesbygden på olika sätt? Man kan också undra vilka nya tankar som kan uppstå om man nu avskaffar monopolet, om man låter fler aktörer och människor fundera fritt över olika sätt att sköta verksamheten. Vad är det som hindrar att ackrediterade besiktningsföretag kommer på de nya idéerna när det gäller service i bl.a. glesbygden? Det är exempelvis inget som säger att man inte kan använda olika verkstäders utrustning i mycket glesbefolkade områden för att genomföra godkända besiktningar. Det finns också exempel på detta nämnt i propositionen. Varför vill inte socialdemokraterna och Anita Jönsson låta alla dessa idéer prövas? Vi kan se oss om i omvärlden. I t.ex. Tyskland har man motsvarande ordning som den vi nu vill införa. Kan Anita Jönsson påstå att trafiksäkerheten i Tyskland har påverkats negativt av denna ordning? Vad det egentligen handlar om är ju att vi skall se till att få en säker och t.o.m. säkrare trafik och en kontinuerlig utveckling och förbättring av trafiksäkerheten. Men det som slår en när man läser detta betänkande och de reservationer som socialdemokraterna har avgett är att socialdemokraterna inte har några egna förslag. Det finns anledning att ställa några berättigade frågor till Anita Jönsson och socialdemokraterna. Vad vill socialdemokraterna göra för att öka trafiksäkerheten? Här liksom på många andra områden har ni inga förslag. Jag noterar att socialdemokraterna framför exempelvis inga förslag om att ändra styrningen av AB Svensk Bilprovnings verksamhet. Samtidigt har jag i artiklar läst att styrningen har varit obefintlig under en mängd år. De positiva förändringar som har skett inom besiktningsverksamheten, trots att vi har haft monopol, har enbart berott på att man haft en driftig och kunnig ledning och styrelse för AB Svensk Bilprovning. Men det är inte ägaren i form av riksdagen eller regeringen som egentligen har initierat detta. I det här fallet är det ägaren som genom att förelägga detta förslag initierar en kontinuerlig utveckling, inte bara vad gäller AB Svensk Bilprovnings verksamhet utan också hela bilprovningsverksamheten. AB Svensk Bilprovning har haft monopol i 30 år -- jag upprepar ''i 30 år''. Vill Anita Jönsson påstå att 30 års monopol allmänt gynnar kundanpassning, effektivisering och utveckling av verksamheten? Jag drar mig till minnes ett antal av de motioner som i denna kammare har framlagts, där man har krävt exempelvis nya bilprovningsanläggningar i olika delar av Sverige. Vad har riksdagens svar varit på detta? Nej, nej, det här är upp till Svensk Bilprovning. Svensk Bilprovning har haft monopol, så det som Svensk Bilprovning har tyckt och beslutat är vad som har gällt. På vilket sätt har detta gynnat de krav som har förts fram i form av motioner i riksdagen om möjlighet för människor i andra delar av landet, som inte har denna tillgång till besiktning, att få en bättre möjlighet att besiktiga sina bilar? Jag vill påstå att nuvarande ordning har missgynnat glesbygden. Det vore intressant att få höra Anita Jönsson ge något exempel på något område, där 30 års monopol har gett en bättre utveckling vid en jämförelse med om det hade varit 30 år av kontinuerlig konkurrens, utveckling, yttre tryck och kundanpassning. Ni har ju inga förslag på hur man kan utveckla denna verksamhet. Anita Jönsson kan väl redovisa här i kammaren för hur Socialdemokraterna vill att Svensk Bilprovning och bilprovningsverksamheten kontinuerligt skall utvecklas och förbättras till fromma för alla medborgare och trafikanter här i landet och till fromma för trafiksäkerheten. Socialdemokraterna har ju inga idéer. Om ni har det, vore det intressant att få höra dessa här från talarstolen. Vi har redan i vissa delar avmonopoliserat besiktningsverksamheten när det gäller att rätta till de s.k. tvåorna, som det heter i besiktningskontrollen, där man får anmärkningar för mer eller mindre trafikfarliga fel. Där låter vi andra ackrediterade besiktningsföretag gå in och laga felen som ur trafiksäkerhetssynpunkt är mycket allvarliga. Kan socialdemokraterna påverka att det har medfört sämre trafiksäkerhet? Här handlar det ju egentligen om det mest trafiksäkerhetsinriktade området. Varför har ni i så fall inte föreslagit en förändring så att man kan reparera de skador som kan anses direkt påverka trafiksäkerheten? Min bedömning efter att ha läst socialdemokraternas ställningstagande i betänkandet är att de silar mygg och sväljer kameler. Tidigare har vi varit överens om att införa glesare besiktning, dvs. att helt slopa besiktningen av stora delar av den svenska bilparken. Hur kan detta vara rätt, när förändringar beträffande vem som utför besiktningen tydligen är så otroligt uppseendeväckande? Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Frågan är vad man skall jämföra med. Jan Sandberg frågade hur det hade sett ut om Svensk Bilprovning inte hade haft monopol under dessa 30 år. Ja, vi kan göra en internationell jämförelse, och då står sig Svensk Bilprovning mycket bra. Tillsammans med Belgien har vi de lägsta priserna i Europa. Vi har en av de bästa bilparkerna i hela Europa. Inom EU kommer medlemsländena att få behålla sina statliga eller statsägda organ, som i monopolställning utför den återkommande besiktningen. I Danmark, som står i begrepp att bygga upp resurser för en återkommande besiktning av den lätta fordonsparken enligt EG:s minikrav, har man efter grundlig utredning -- vilket man inte kan säga att den svenska regeringen har gjort -- av olika alternativ med konkurrens stannat för att i stället bygga ut den statliga bilinspektionen, som skall fortsätta att verka i monopolställning. Sedan försökte Jan Sandberg tala om att vi socialdemokrater inte vill ha någon utveckling. Jag tycker att Svensk Bilprovning verkligen har utvecklats under dessa 30 år. Staten såsom huvudägare av Svensk Bilprovning -- naturligtvis står också riksdagen bakom -- har varit med om att driva fram denna utveckling. Det har skett en mycket fin forskning och utveckling, som man kommer hit och studerar från andra länder. Jag vill citera ur en artikel i Expressen, som väl ingen kan påstå går Socialdemokraternas ärenden. Där skriver Håkan Mattson: ''Rädda bilprovningen. Regeringens proposition som läggs i dag innebär att det i framtiden blir sämre, dyrare och besvärligare att besiktiga bilen. Vi har under 20 år byggt upp en fungerande årlig fordonskontroll, och jag vågar påstå att den fungerar väl, även om enskilda misstag alltid begås. Bilprovningen har otvivelaktigt gett oss säkrare bilar och färre olyckor.''
Herr talman! Om vi börjar med den internationella utblicken, handlar det mycket om hur olika länder ser just på kontrollen av fordon i trafiksäkerhetsperspektivet. Där är det de facto så att många länder inte alls koncentrerar sig på detta område. Men bland de länder som ser detta såsom en del i att bedriva en bra trafiksäkerhetsutveckling finns det ganska belysande exempel -- jag nämnde Tyskland -- på insikten om dels att detta kan vara ett sätt att påverka trafiksäkerheten i positiv riktning, dels att det kan vara bra för trafiksäkerheten att släppa fram alternativ. Tyskland är ett exempel. Vi ser ungefär på samma sätt på vikten av att ha en bra bilpark, men nu är tanken att vi i Sverige skall anpassa oss till Tyskland även när det gäller att hitta effektiva metoder för kontrollen. Jag vill inte påstå att jag direkt fick svar på de frågor som jag ställde till Anita Jönsson. Förutom den internationella utblicken som jag nu har kommenterat har Anita Jönsson inte nämnt några exempel på hur en verksamhet som bedrivits i monopol i 30 år har kunnat bevisa att den är det bästa och mest effektiva sättet att utveckla trafiksäkerhet och kundanpassning. Jag hörde inte Anita Jönsson på något sätt bemöta mitt påstående om att Socialdemokraterna på intet sätt, vare sig i regeringsställning eller nu såsom oppositionsparti, har framlagt förslag om hur man skall utveckla svensk bilprovningsverksamhet. Den utveckling som har skett i Sverige har i stort sett berott enbart på att Svensk Bilprovnings styrelse trots monopolet har tyckt att kundanpassning och utveckling är någonting viktigt. Men det har inte kommit några initiativ från socialdemokratiskt håll. Nu kommer ett stort och viktigt initiativ från den nuvarande regeringen i syfte att förbättra trafiksäkerheten och möjligheten för olika medborgare i detta land att få en bra verksamhet. Hur kan 30 års monopol ge den bästa möjliga trafiksäkerhetseffekten? Vilka idéer har Anita Jönsson och Socialdemokraterna när det gäller att utveckla Svensk Bilprovnings verksamhet? Vad svarar Anita Jönsson alla de människor och de riksdagsmän i denna kammare som har fört fram krav på flera besiktningsstationer, när Svensk Bilprovning, som i dag har monopol, säger nej? På vilket sätt skall dessa människor ha möjlighet till de öppningar som ges genom detta nya förslag att pröva på en ny verksamhet i annan regi men med bibehållen kvalitetskontroll och ett utvecklande och flexibelt sätt att ordna detta för så många medborgare som möjligt i Sveriges avlånga land? Dessa frågor vill jag ha svar på.
Herr talman! Av Jan Sandbergs inlägg skulle man kunna tro att Svensk Bilprovning i dag inte fungerar bra och inte har utvecklats till ett bra företag. Men det är ju precis tvärtom. Kunderna är väldigt nöjda med servicen. Svensk Bilprovning gör årligen återkommande enkäter, där kunderna får skatta olika saker som de är nöjda eller missnöjda med. För det mesta är de nöjda med servicen och kostnaderna för bilprovningen. När det gäller förutsättningarna för andra företag att bedriva denna typ av verksamhet i andra områden som Jan Sandberg hänvisar till, vill jag framhålla att det är framför allt i glesbygden som man kunde önska att det funnes fler bilprovningsanläggningar. Absolut ingenting i detta förslag tyder på detta. Tvärtom föreslår regeringen en speciell konstruktion för glesbygden, vilken innebär att verkstäder i glesbygden får lov att utföra bilprovningar med den mindre objektivitet som man tyvärr kan förvänta sig. Det handlar ju om dubbla lojaliteter. Dels skall man besiktiga bilen, dels skall man ha möjlighet att få den reparerad. Jag kan inte hitta någonting i propositionen som visar att detta skulle betyda en utveckling av bilprovningen. Däremot skapar det en väldigt stor byråkrati. Det sägs t.o.m. i propositionen, men man har inte kunnat bedöma hur mycket det kan kosta. Man har svårt att bedöma effektiviteten på grund av kostnaderna för byråkratin. Detta är ytterligare ett mycket dåligt förslag från regeringen, som på intet vis gagnar trafiksäkerheten i detta land.
Herr talman! Detta förslag gynnar trafiksäkerheten i landet samt nya idéer och verksamhetsinriktningar, vilket i sin tur gynnar hela Sveriges befolkning och dem som har fordon. Jag fick fortfarande inte något svar på de frågor som jag ställde i mitt inledningsanförande och i repliken. Hur gynnas glesbygden med det nuvarande monopolet? Vad svarar Anita Jönsson alla de människor som vill ha nya besiktningsstationer på olika håll och kanter i Sverige? Hon säger nej; det får bilprovningen avgöra. Och även bilprovningen säger nej. Vad skall Anita Jönsson säga till dem som i dag tycker att servicen är bristfällig? Det finns redan en annan aktör på området, som i och för sig inte är ackrediterad än, nämligen Motormännens Riksförbund, som utför en service som motsvarar Svensk Bilprovnings och t.o.m. litet mer. Har Anita Jönsson någon gång hört kritik mot den organisationen och dess besiktningsverksamhet? Det vore intressant att höra. Vi har ju redan i dag ett system, där den som har besiktigat sin bil och fått en relativt grav anmärkning, vilket en tvåa innebär, kan vända sig till en annan ackrediterad verkstad och få bilen reparerad. De mest trafikfarliga felen kan andra än Svensk Bilprovning reparera. Det borde vara en katastrof för trafiksäkerheten, om man skulle lyssna till vad Anita Jönsson säger. Inte heller till detta har jag fått någon kommentar. Huvudfrågan i denna debatt är: Hur vill Socialdemokraterna se till att den svenska bilprovningsverksamheten kontinuerligt utvecklas, förbättras och kundanpassas? Socialdemokraterna har nu och även tidigare visat att de inte har några egna idéer.

Herr talman! I motionen T48 har jag tagit upp en del av de problem inom handeln med begagnade bilar som inte berörs i propositionen eller som man valt att se på ett annat sätt. Inte heller utskottet har lånat sitt öra åt dessa problem speciellt mycket. Problemen gäller ägarskiftena, eller de s.k. Den auktoriserade bilhandeln får lämna garantier på bilarna, vilket är rätt och riktigt gentemot konsumenten. Men den stora handeln i Sverige är den s.k. privathandeln. Det är värt att lägga märke till att över 65 % av handeln med begagnade personbilar sker via den s.k. privathandeln, dvs. man köper bilen privat av någon annan konsument, trots att svensk bilhandel är ganska stor. Men det är inte riktigt så enkelt. Den s.k. privathandeln har nämligen en baksida. På vissa ställen kan man åka i väg, betala en summa, ställa upp sig och utbjuda sin bil till försäljning. Men det är inte säkert att det alltid är Medelsvensson som står där för att sälja sin bil, utan det kan röra sig om icke-auktoriserad handel -- garage-, ladu och källarhandel. Men i sammanhanget kallas det privat. Någon åker dit med sina surt förvärvade slantar och köper bilen ''privat''. Man säger: Det var en lysande affär. I stället för att betala 85 00 som de begärde på olika ställen för den här modellen behövde jag bara ge 80 000, eftersom jag köpte den privat. Efter ett tag upptäcker man att bilen är behäftad med en massa olika problem; den var egentligen inte ett sådant fynd som man hade trott. Då tar man kontakt med Motorbranschens riksförbund, som har att styra över den auktoriserade handeln, och säger att man har köpt en bil och blivit lurad. Av vilket företag har du köpt den? undrar de. Man svarar att man har köpt den på Täby galopp, eller var det nu är. Tyvärr, då kan vi inte hjälpa dig. Det har vi inget ansvar för, säger de. Då ringer man till Konsumentombudsmannen, som inte heller kan hjälpa en. Det är klart att man kan säga att folk får stå sitt kast och själva svara för sina dumheter. Men i denna kammare har ni, mina vänner, väldigt stor förmåga att vilja värna om den enskilde konsumenten. Han skall verkligen inte behöva bli lurad av någon handlare som säljer det ena eller det andra. Men när det gäller en stor del av familjens inköp, nämligen begagnad personbil, tycker vi att det är riktigt. Då skall skojarna få härja fritt. Däremot skall vi lägga krav på den auktoriserade handeln. Den skall banne mig få stå upp och ta sitt ansvar! Det skall den göra. Men varför lägger vi inte samma ansvar på skojarna? Jag tycker därför att ingen överlåtelse skall få ske om inte kontrollbesiktning är gjord inom den senaste tremånadersperioden. Utskottet skriver: ''Något obligatoriskt krav på överlåtelsebesiktning föreslås inte i propositionen. I propositionen pekar man bl.a. på att den som avser att köpa en äldre bil kan skaffa sig information om bilens skick vid den senaste kontrollbesiktningen och att möjligheter finns till frivillig besiktning.'' Den senaste kontrollbesiktningen kan vara elva månader gammal. Hur mycket stämmer då av vad som skrevs av bilprovningen, eller av någon annan, vilket skulle vara möjligt enligt detta förslag? Konsumenten har alltså inget som helst skydd i detta sammanhang, trots att bilköp utgör en stor del av människors handel. Varken utskottsmajoriteten eller reservanterna har tyckt att det här var något att ta hänsyn till, men man har kanske inte observerat att 65 % eller drygt det av den här handeln sker på det här sättet. Herr talman! Vid denna sena timme lönar det sig inte att uppmana kammaren till att göra någon större insats för det här. Men jag vill peka på problemet. Om man väl vet om det här problemet, mina vänner, kommer det att aktualiseras ytterligare i Sveriges riksdag. Men det konsumentansvar som vi brukar vilja ha är här tyvärr bortglömt. Det borde det inte vara. Jag har även tagit upp vissa problem när det gäller flygande besiktning som nämns i propositionen och som jag hoppas att man nu kommer att ta hänsyn till. Jag skall inte gå in på det eftersom min tid strax är slut.